Herr talman! Jag tror att vi kan vara överens om att det vid all tung kemisk industri, där utsläpp i luft och vatten i icke avsedd omfattning kan ske, måste vidtas förebyggande åtgärder. Dessa kan vara dels av teknisk art, dels i form av beredskapsplaner för ingripanden från främst brandförsvarets sida. Vad först gäller åtgärder av teknisk natur anser jag det nödvändigt att sådana vidtas där så är möjligt och lämpligt. I det aktuella fallet, som gäller utsläpp av svavelsyra, torde det ha varit helt möjligt att fånga upp utsläppet med hjälp av tekniska anordningar. Jag arbetar själv vid en kemisk industri, när jag inte är i riksdagen. Vi hanterar bl.a. svavelsyra och andra syror. Tidigare släpptes betydande mängder syror ut i avloppen och fortsatte ut i en närbelägen sjö utan någon särskild åtgärd. Sedan rätt många år finns nu en neutraliseringsanläggning för sura utsläpp, där det sura avloppsvattnet behandlas innan det får fortsätta ut i recipienten. Det förefaller som om det inte funnits någon sådan anordning i det aktuella fallet i Falun. Det borde f. ö. vara lättare där, då det rör sig om enbart svavelsyra, som lätt bildar svårlöslig gips vid reaktion med kalk, varefter gipsen kan avskiljas. Vad sedan gäller beredskapsplaner för oförutsedda utsläpp kan ju en sådan plan fungera bara om de av planen berörda verkligen får kännedom om utsläppet i omedelbar anslutning till den inträffade händelsen. Så har det tydligen inte varit i det i min fråga aktualiserade fallet i Falun. Skall en beredskapsplan verkligen kunna fungera, måste alla berörda ha sådana instruktioner att de verkligen vet när de skall rapportera och till vem de skall rapportera. Jag tolkar svaret som positivt — jag kanske inte tackade för det, men det bör jag göra. I svaret hänvisas till att en proposition skall skrivas redan i vår. Jag förutsätter att ni i den propositionen också kommer att ta upp sådana frågor som jag här nämnt — förebyggande tekniska anordningar, som mycket lätt skulle kunna hindra den typ av utsläpp som det här var fråga om.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om regeringen överväger några åtgärder för att motverka de svåra återverkningarna av det höga ränteläget som drabbar de jordbrukare som gjort nyinvesteringar i sin rörelse. Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ för att mildra effekterna för nyetablerade, hårt skuldsatta lantbrukare till följd av det höga ränteläget. Räntehöjningarna det senaste halvåret har medfört att likviditetsproblem har uppkommit vid sådana jordbruksföretag som startats under de senaste åren eller där större investeringar gjorts. Det är angeläget att utvecklingen inte leder till att företagare med välskötta företag kommer på obestånd. Regeringen har därför i början av februari uppdragit åt lantbruksstyrelsen att, efter samråd med statens jordbruksnämnd, kartlägga situationen för högt skuldsatta lantbrukare och trädgårdsföretagare. Styrelsen skall vidare redovisa alternativa förslag till åtgärder, som kan behövas för att klara de likviditetsproblem som skuldsättningen kan medföra.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Såsom framgår av frågan har många lantbrukare fått ekonomiska svårigheter på grund av att räntan stigit mycket kraftigt. Det gäller både de nyetablerade jordbrukarna, som nyss startat eget, och alla de jordbrukare telägets återverkningar på jordbruket som gjort en nyinvestering i sitt jordbruk och som endast haft tillgång till kortfristiga lån. Dessa följer ju de olika räntehöjningarna. Jag har gjort en förfrågan hos många av LRF-förbunden i landet, och omdömet om läget är enstämmigt — det är många jordbrukare som nu befinner sig i ekonomiska svårigheter på grund av att räntorna stigit så kraftigt som de har gjort. En hel del av dem lever faktiskt under konkurshot. Jag vill också peka på att frågan om nyetableringar inom jordbruket är mycket betydelsefull inom stödområdet, speciellt uppe i Norrland. På senare tid har också samhället genom sina olika organ stimulerat till nyetableringar i jordbruket. Det har ju funnits en hämsko, nämligen att det har varit svårt för dem som varit villiga att etablera sig att få tag på jordbruksenheter att köpa upp. Men de som har lyckats har varit tvungna att sätta sig i stora skulder för den nyetableringen. Tyvärr har man i de kalkyler som gjorts upp inte räknat med det ränteläge som vi har f. n. Dessa unga jordbrukare är i verkliga svårigheter. Jag vill också påpeka att det är mycket viktigt att vi får behålla satsningen på jordbruket i Norrland och i det inre stödområdet, eftersom det har stor betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Jordbruksministern har i sitt svar till mig redovisat de utredningar som nu görs beträffande verkan av det höjda ränteläget. Men jag är litet bekymrad över att jordbruksministern inte hade en åsikt att framföra till mig om detta. Det kanske går att reparera.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för ett positivt svar. Att åtgärder skulle sättas in har ju framskymtat i pressen de senaste dagarna, och det vill verkligen till snabba och kraftiga åtgärder, eftersom det svenska lantbruket befinner sig i en akut ekonomisk kris, den allvarligaste på länge. De direkta produktionskostnaderna har under de sista två månaderna ökat med närmare 250 milj.kr., varav räntehöjningarna står för 60 miljoner. Om ingenting görs åt den negativa lönsamhetsutvecklingen, är det risk att många lantbruk helt enkelt slås ut, konstateras det från olika driftsbyråkontor landet runt. Och från enskilda lantbrukare, från LRF:s länsförbund, från hushållningssällskap och ekonomiska föreningar liksom från banker och hypoteksföreningar kommer liknande rapporter. Konkurs är i dag en överhängande fara för de många nyetablerade lantbrukare som i sina investeringskalkyler inte var garderade mot den senaste tidens räntehöjningar på sammanlagt 3,5 20. Eftersom tillräckligt med långsiktigt kapital inte har stått till förfogande, har lantbrukarna i stor utsträckning tvingats finansiera sina investeringar med korta lån och ökande leverantörskrediter. Till detta kommer skärpta kreditrestriktioner som gjort likviditeten hårt ansträngd för stora grupper lantbrukare. En möjlighet att komma ur denna onda cirkel är att förbättra lantbrukar nas möjligheter till långa krediter med lägre ränta. En uppräkning av Nr 88 hypoteksföreningarnas utlåningsmöjlighet skulle kunna mildra räntebördan för de lantbrukare som då kan lägga över dyra tillfälliga krediter till mera långfristiga sådana. Det skulle i sin tur också ge lantbrukets kreditgivare bättre möjligheter att åstadkomma lösningar av likviditetsproblemen. Låt oss hoppas att den utredning som enligt jordbruksministerns svar nu tillsatts kommer att arbeta mycket skyndsamt, så att de förslag till åtgärder som kan komma fram också kan genomföras snabbt. Bönderna behöver hjälp, och snar hjälp, för att klara den mycket stora och snabba ökningen av kapitalkostnaderna.
Herr talman! Rune Ångström var bekymrad över att jag inte hade något konkret förslag att lägga fram. Om jag hade vetat vilka lösningar som behövde vidtas, hade jag inte gett det här uppdraget till lantbruksstyrelsen. Det här problemet är inte så enkelt. Problemet är att räntekostnaderna varierar så mycket mellan olika jordbrukare. Ett annat problem är att det finns regionala skillnader. Det är bl.a. mot den bakgrunden som man skall se regeringens uppdrag till lantbruksstyrelsen att göra en kartläggning av situationen, så att vi får en konkret bild av läget och ett underlag för att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet. En väg har naturligtvis Anna Wohlin-Andersson pekat på - man kan se till att det blir bättre tillgång på långfristigt kapital. Men det är en av kanske flera lösningar som måste tillgripas.
Herr talman! Jordbruksministern har gett lantbruksstyrelsen i uppdrag att kartlägga situationen, och det är naturligtvis bra. Men jag tror att den kartläggningen kan gå mycket snabbt, för det är utomordentligt klart dokumenterat hur läget är f. n. Vad jag tycker är synnerligen viktigt är att man i stället så snabbt som möjligt utreder vilka möjligheter det finns till mera långfristiga lån som inte är så hårt bundna till diskontot som de kortfristiga lånen är. Det är där som problemet ligger. Jag hoppas att jordbruksministern koncentrerar arbetet just på den delen.
Herr talman! Av mitt svar framgår alldeles tydligt att lantbruksstyrelsen inte bara skall försöka kartlägga situationen utan att styrelsen också har ett konkret uppdrag att redovisa alternativa förslag till åtgärder.

Herr talman! Birgitta Rydle har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta som leder till att järnvägsstationerna förses med skälig rullstolsberedskap för rörelsehindrade resenärer. SJ har i dag rullstolar på 75 större stationer. Dessa finns angivna i Sveriges Kommunikationer. En förutsättning för denna service är att en station är bemannad och att det finns personal i tjänst vid tåget. Om man vill försäkra sig om en rullstol bör man förbeställa den. Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik säger att handikappades särskilda behov skall beaktas så långt det är möjligt när kollektivtrafik planeras och genomförs. Sedan den 22 november 1979 står det också i statens järnvägars instruktion att SJ inom sitt verksamhetsområde skall se till att handikappanpassning sker enligt lagen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det återstår tydligen mycket att göra för SJ innan servicen för handikappade är utbyggd på ett tillfredsställande sätt. Det är väl i och för sig ett litet steg på vägen att det finns rullstolar att tillgå vid 75 stationer. Men hur många är det som känner till det, om det nu bara upplyses om det i Sveriges Kommunikationer? Borde inte den informationen spridas bättre? Det framgår av svaret att SJ överväger en översyn av servicen med rullstolar. Tydligen kommer den översynen att kopplas till ökande möjligheter för rörelsehindrade att utnyttja tåg. Men det är ju redan i dag många rörelsehindrade som gör det. Jag tänker i första hand på personer som inte är beroende av rullstol men som har gångsvårigheter, framför allt äldre människor, som har problem när de skall gå långa sträckor. Sådana personer har åkt tåg i många år, och de har blivit fler och fler sedan pensionärsrabatten infördes. För det mesta blir det långt att gå på perrongerna, och ofta är det därtill fråga om korta stationsuppehåll för tågen. Det blir ett extra stressmoment för den som rör sig sakta. Det borde ligga i SJ:s intresse att ha en sådan serviceberedskap vid stationerna att anhöriga som möter eller vinkar av rörelsehindrade kunde få låna någon enklare form av rullstol för att själva skjutsa den rörelsehindrade mellan stationen och tåget och sedan ställa tillbaka stolen igen. Det torde knappast röra sig om någon stor och dyrbar investering för SJ — det finns transportstolar till priser från drygt tusenlappen och uppemot 1 400 kr. Och vilken lättnad skulle det inte vara för den som ser den oändliga perrongen framför sig och undrar hur han skall orka, om han i stället kunde bli skjutsad!

Herr talman! Som kommunalman under många år lärde jag mig att hysa ett stort, klart och entydigt förtroende för de förvaltningar som arbetade under mig. Även alla ledamöter i de kommunala församlingarna hyste ett sådant förtroende för förvaltningarna. Men debatten i den här frågan får mig nästan att undra om Birgitta Rydle inte har förtroende för statens järnvägar. Detta företag arbetar nu i medvind men har en förfärlig press på sig sedan man fått alla dessa nya resenärer. Man försöker på alla områden förbättra servicen. Man bygger ut allt vad man kan, så långt resurserna och ramarna tillåter. Det är inte min sak att komma med pekpinnar mot SJ, när jag tycker att man jobbar så bra som det över huvud taget är möjligt. Jag är övertygad om att statens järnvägar gör vad som står i dess makt att klara av sådana här problem. Det gäller praktiska problem som det kan vara besvärligt att lösa. Lösningarna kräver personal och ibland litet pengar. Jag anser inte att det finns något skäl att i debatt efter debatt framställa förhållandena på ett sådant sätt att det verkar som om man hyser misstroende mot SJ. Tvärtom tycker jag att det finns anledning att uttrycka uppskattning för detta statliga affärsdrivande verk som i så hög grad förbättrat servicen under det senaste året.
Herr talman! Jag kan visst hålla med kommunikationsministern om att SJ i dagens läge gör väldigt mycket för att utöka servicen för de resande. Men i det här fallet är det tydligen ändå så att man ligger litet efter. Jag tackar i alla fall även för det här sista svaret. Jag har nu förhoppningen att utökningen av rullstolsservicen sker så snabbt som möjligt. Jag hoppas också att det kan ske utan byråkrati i form av förhandsbeställningar och liknande. Det kommer säkert att leda till att fler människor tar tåget i stället. Det är många som avstår i dag just på grund av den bristande rullstolsservicen.
Herr talman! Jag är inte helt säker på att det skulle bli en bättre service om man avstod från förhandsbeställningen. Jag tror att det förhåller sig tvärtom — endast på det här sättet kan järnvägen garantera att det finns en rullstol till hands. SJ har annars ingen möjlighet att se till att det finns en rullstol på just den perrong där en resande som behöver en sådan kommer in. Om man skall möta en gammal person som behöver rullstol får man ta på sig det lilla besväret att ringa ett samtal till järnvägen, så att man är säker på att rullstolen finns där. Det innebär kanske någon byråkrati, men jag tycker att detta samtal bör vara en säkerhet. Det blir mer byråkratiskt om SJ skall göra något slags statistisk beräkning av när och på vilken perrong det kommer någon som behöver en rullstol. Vi får alltså ta på oss det här lilla besväret, fru Rydle. Vi måste här hjälpas åt.
Herr talman! Det kan vara möjligt. Men i mitt anförande sade jag att jag ansåg att det är den som möter en rörelsehindrad som skall hämta rullstolen på stationen och sedan ställa tillbaka den. Jag tänker bl.a. på gamla människor som skall besöka barn och barnbarn t.ex. i Stockholm i samband med julhelgen eller något liknande tillfälle. Då skall det vara de anhörigas sak att hämta rullstolen på stationen, köra ut på perrongen och hämta den som har svårt att gå och sedan själva ställa tillbaka rullstolen.

Herr talman! Vi har från socialdemokraternas sida reserverat oss mot den alltför generösa behandling som två borgerliga motioner fått i jordbruksutskottets betänkande 1979/80:25. I moderaternas motion 1978 79:1108 att utgångs punkten för kommittén bör vara att finna sådana riktlinjer för miljöpolitiken som förenar hänsynen till miljön med en fortsatt utveckling av det svenska industrisamhället. Även om man kan ha viss förståelse för moderaternas yrkande sedan man tagit del av centerns motion om ekologi och resurshushållning, anser vi från socialdemokraternas sida att de föreslagna tilläggsdirektiven inte skulle ge någon större klarhet i kommitténs arbete. Vi har därför i vår reservation yrkat att riksdagen avslår motionen 1978/79:1440, yrkande 1. Naturresursoch miljökommittén tillsattes i januari 1978. I direktiven ingår att kommittén så snabbt som möjligt fortlöpande skall lägga fram förslag i form av delbetänkanden och slutredovisa sitt arbete nästa år. Två år har gått, och såvitt jag känner till har inte några delbetänkanden avlämnats. Det finns säkert en förklaring till det. Direktiven är inte bara utomordentligt vidlyftiga. Innebörden torde också ilånga stycken vara helt obegriplig, i varje fall för en vanlig medborgare. Vad sägs t.ex. om följande citat ur direktiven: ”Kommittén bör göra sina bedömningar utifrån aktuell kunskapsnivå och även pröva om de ur analyserna härledda framtidsbilderna är önskvärda och realiserbara. I arbetet bör ingå att söka beskriva på vilket sätt samhällsutvecklingen kan påverkas i önskad riktning och i vilken takt detta kan ske. Kommittén bör också bedöma i vad mån ett tillgodoseende av resursoch miljöpolitiska mål kan komma i konflikt med andra angelägna mål för samhället och enskilda människor. Likaså bör kommittén i den utsträckning det är möjligt analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna i vid mening av de härledda framtidsbilderna.” Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för ytterligare citat ur kommittédirektiven, men det finns flera intressanta saker i dem. F. ö. har Svante Lundkvist som vår talesman vid tidigare tillfällen i denna kammare utvecklat vår skeptiska inställning till att ge ett i och för sig angeläget utredningsarbete så vidlyftiga direktiv att risken är stor att ingenting blir uträttat. Enligt vår mening är det i dessa sammanhang mera konstruktivt att utredningsmässigt dela upp ett stort problemkomplex och prioritera vissa områden. En fråga som lämpligen borde ges förtur är vårt förslag från föregående riksmöte om behovet av en särskild lagstiftning för att värna om naturresurserna, en övergripande naturresurslag med vars hjälp kraven på hushållning och omsorg om naturresurserna kan ställas. Denna fråga har enligt riksdagens beslut också överlämnats till kommittén. I centermotionen yrkas att riksdagen uttalar sig för att kommunernas gemensamma planeringsförutsättningar präglas av en ekologisk grundsyn. Hur detta skall gå till beskrivs inte närmare. Utformningen av de gemensamma planeringsförutsättningarna, eller GPF som det vanligen förkortas, är — som utskottet också mycket riktigt påpekar — en kommunal angelägenhet. Att bifalla centerns yrkande i detta sammanhang skulle enligt vår mening vara att kränka den kommunala självstyrelsen. Det måste givetvis stå varje kommunledning fritt att själv bestämma vilka riktlinjer man vill ge för den långsiktiga kommunala planeringen. Riksdagen bör därför i enlighet med den socialdemokratiska reservationen entydigt avslå yrkande 2 i centermotionen. Yrkande 6 i samma centermotion är mycket allmänt utformat och kan bara antas hänsyfta på de delar av motionen som närmast har karaktären av valtal. Det bör därför enligt vår mening inte bli föremål för någon åtgärd från riksdagens sida. När det slutligen gäller vår egen motion 1978/79:1989 om avgiftsfinansiering av kostnaderna för tillståndsgivning och kontroll av miljöfarlig verksamhet, så har syftet i huvudsak tillgodosetts genom den utredning som nu är tillsatt. Herr talman! Jag kan mot denna bakgrund-endast yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 1. I övrigt yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Problematiken bakom detta utskottsbetänkande gäller egentligen attityder till det svenska utredningsväsendet. Det framkommer ju i många riksdagsdiskussioner önskemål — enskilda ledamöter och olika partier har olika förväntningar och gör olika beställningar. Det normala är att motionärer önskar att skilda utredningar skulle ha haft mer vida direktiv och litet större rättigheter i olika avseenden. Den fråga som vi diskuterar i dag har en något annorlunda karaktär. Den bygger nämligen på den kritik som ofta har framförts mot att den nu sittande miljöoch naturresursutredningen har fått litet för vida direktiv. Jag vill till detta bara göra den kommentaren att det väsentliga kanske inte är den exakta utformningen av direktiven i vad gäller utredningsuppdragets omfattning eller de möjligheter som utredningen ges. Det väsentliga i en resultatpolitik är ändå vad en utredning så småningom kommer fram till, vilka förslag som blir följden härav och vilka ställningstaganden som vi en gång får möjlighet att påverka. De som står bakom reservationen har nu bestämt sig för att den aktuella utredningen inte har möjlighet att lägga fram några vettiga förslag. Denna fråga skall dock ses mot bakgrunden av att det i ärendet föreligger tre motioner av partimotionskaraktär, väckta under den tid när folkpartiet ensamt hade regeringsansvaret, och att partierna självfallet följer upp sina motioner i utskottet. Vi har i jordbruksutskottet funnit att de önskemål som framförs i två av partimotionerna redan mycket väl ryms inom de befintliga direktiven till miljöoch naturresursutredningen. Utskottet har inte kunnat tänka sig att stanna inför ett ställningstagande innebärande att utredningens möjligheter att göra ett vettigt arbete döms ut i förväg. De förväntningar som ligger bakom den tredje partimotionen tycks redan vara så klart tillgodosedda — det framhölls också av Jan Fransson — att ingen av utskottets ledamöter har yrkat bifall till denna socialdemokratiska motion. Jag har, herr talman, med tanke på det anförda svårt att inse att detta ärende har sådan karaktär att ett beslut för eller emot reservationen skulle ha någon nämnvärd betydelse för det som är den viktiga frågan i detta sammanhang, nämligen vad som skall hända med våra naturresurser och vår miljö. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Einar Larsson säger att vi från socialdemokraternas sida har bestämt oss för att miljöoch naturresursutredningen inte kommer att kunna lägga fram några vettiga förslag. Det är fel. Vi har visst inte bestämt oss för något sådant.

Herr talman! Jag vill med tacksamhet notera Jan Franssons nyanserade bedömning i detta avseende. Andra representanter för det socialdemokratiska partiet har tidigare riktat ännu hårdare kritik mot utredningen än vad Jan Fransson har gett uttryck för här i dag. Jag tycker alltjämt, herr talman, att det är riktigt att vi inte i förväg dömer ut utredningen. Även om det inte har droppat några delbetänkanden från utredningen, tycker jag att den bör ges en chans.
Herr talman! Einar Larsson skall inte missförstå mig. Även om vi vidhåller vår kritik, tycker vi att utredningen är angelägen. Vi anser alltså att den har fått helt orimliga direktiv för framläggande av en produkt som riksdagen konkret skall kunna ta ställning till. Det är det vi är kritiska till. Det hade varit bättre om man hade låtit göra en utvärdering av det omfattande utredningsarbete som pågår på naturresursområdet. En sådan utvärdering skulle kunna belysa tillgången till de icke förnyelsebara naturresurserna och de anspråk som inom överskådlig framtid ställs på dem. Med en sådan utvärdering som grund skulle den översiktliga fysiska riksplaneringen kunna utvidgas till att omfatta även de naturresurser som i dag inte omfattas av den fysiska riksplaneringen. Det vore alltså ett bättre sätt att angripa dessa frågor på.

Herr talman! Naturresursoch miljökommitténs tillsättning stöddes av moderata samlingspartiet. För ett år sedan utvecklade vi i en partimotion några tankar om kommitténs möjligheter att någorlunda snabbt kunna redovisa ett resultat. Med detta i minnet har vi föreslagit att man när det gäller begreppet ekologisk grundsyn borde försöka komma fram till en närmare precisering helt enkelt för att möjliggöra för utredningen att arbeta något snabbare. Det är viktigt att erinra om att vi satte lika stort värde på att kommittén arbetade med inriktning på förebyggande åtgärder inom miljövården. Vi tycker att det är värdefullt att komma bort från dagens situation, då man kanske mest inskränker sig till att reparera miljöskador. I stället går man nu över till att förebygga miljöskador. Dessa var tankarna bakom den moderata motionen. Låt mig säga ett par ord om den reservation som socialdemokraterna har fogat till utskottets betänkande. Jag behandlar reservationen såvitt den gäller vår motion. Reservationen är, herr talman, ganska ovanlig. Oftast skrivs en reservation till förmån för någonting som man vill åstadkomma, för det mesta med anledning av en motion. I detta fall har socialdemokraterna skrivit en reservation om sättet att avslå ett par andra motioner — en moderatmotion och en centermotion. Efter herr Franssons deklaration nyss att socialdemokraterna med allvar ser på det arbete som kommittén har att utföra tycker jag verkligen att socialdemokraternas förslag att avstyrka vår begäran om en precisering ter sig mycket underligt. Ni föreslår att utskottets yttrande borde innehålla ett uttalande om att direktiven är ”av en hög abstraktionsnivå när det gäller att ange riktlinjer för den framtida resursoch miljöpolitiken”. Sedan fortsätter ni: ”De önskemål som framförts i motionen 1978/79:1440 kan enligt utskottets mening inte i nämnvärd mån bidra till den konkretisering och precisering av utredningsdirektiven som i och för sig hade varit önskvärda.” Detta, herr Fransson, är väl att vara synnerligen pretentiös. Ni tillför ju ingenting i själva sakfrågan utan säger bara att den här motionen bör avslås. Det hade, enligt min mening, funnits skäl att konstatera, att även om moderata samlingspartiets motion är alltför anspråkslös, är den trots allt bättre än ingenting. Ni vill ju avslå den utan att ha någonting annat att komma med. Jag delar faktiskt Einar Larssons uppfattning att det kunde ha sett ut som om ni inte tycker att det här arbetet över huvud waget är önskvärt. Efter herr Franssons senaste deklaration att detta inte är er mening blir er inställning helt enkelt oförståelig. Herr talman! Ungefär samtidigt som vi skrev vår partimotion, i januari i fjol, höll Anders Dahlgren ett anförande, som återgavs i tidskriften Sveriges Natur, 1979:1. Jag ber att få citera Anders Dahlgren, eftersom det har betydelse i sammanhanget. Han sade bl.a. följande: ”Ytligt sett kan det förefalla som om jag med en samhällsutveckling, baserad på en ekologisk grundsyn avsåg att utforma ett samhälle, där all mänsklig verksamhet inlemmats i ett totalt ekologiskt system — där människan helt underordnar sig naturens lagar. Detta vore emellertid att gå väldigt långt.

Om ministern har den uppfattningen att det är så här direktiven skall läsas på denna punkt, då finner vi det tillfredsställande. Därför har vi nöjt oss med den behandling motionen har fått i utskottet. Kvar står alltså frågan hur socialdemokraterna kan framhärda i sin uppfattning att utredningen är bra och värdefull men samtidigt avslå förslag till åtgärder i samma riktning, dvs. för att åstadkomma precisering. Det är att lämna ett ovanligt dåligt bidrag till kampen om miljövärden, ett uttryck som också ni använder. Det skulle vara roligt att höra Jan Fransson utveckla detta litet närmare.
Herr talman! Moderaterna vill ha preciseringar av begreppet ekologisk grundsyn. Jag frågar mig hur många tolkningar av detta litet underliga begrepp som kommittén skall ha, innan den nästa år skall avsluta sitt arbete. Det finns risk för att det skapar mer förvirring än reda i kommitténs arbete, och det är motivet för vår ståndpunkt att moderaternas motion skall avslås. Enligt vår mening är det fullt tillräckligt med 1972 års riksdagsbeslut rörande riktlinjer för den fysiska riksplaneringen, som innebär att det ekologiska betraktelsesättet, på sätt som det där är utvecklat, skall komma till uttryck på alla planeringsnivåer, bl.a. de regionala och kommunala.
Herr talman! Jag vill bara kort kommentera detta. Har man den inställningen till problemet att en precisering, såsom den här är framförd — i så god tid att den finns intagen i utskottsbetänkandet — mer skapar förvirring än klarhet, då är det alldeles självklart att man inte är särskilt angelägen om att nå samförstånd på den här punkten. Det är ändå så, Jan Fransson, att det var det saken gällde.

Fru talman! Bertil Jonasson har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder i anledning av den mycket snabba utvecklingen av priset på röntgenfilm. ; Vid framställning av film behövs olika mängd silver beroende på filmtyp. Behovet av silver är störst för industriell röntgenfilm och minst för de vanligaste typerna av amatörfilm. Priset på silver på Londonbörsen steg under år 1979 med ca 800 90. Detta är huvudskälet till de prishöjningar som nu har inträffat. Prisutvecklingen på hemmamarknaden kan inte isoleras från utvecklingen på världsmarknaden. Utvecklingen av priserna på olika slag av film kan ses som ett exempel på detta. Den utgör dessutom ett incitament för dem som sysslar med forsknng och utveckling inom det aktuella området att ta fram nya produkter som bättre svarar mot de förändrade faktorkostnaderna. Jag har erfarit att SPK har skrivit till importörer av röntgenfilm för att få närmare upplysningar om bl.a. prissättningen. Åtgärden är ett led i den prisövervakande verksamhet som nämnden bedriver i enlighet med av regeringen utfärdade riktlinjer. Verksamheten syftar bl.a. till att motverka prisstegringar som inte är kostnadsmässigt motiverade. Det ankommer i första hand på SPK att bedöma om prisutvecklingen påkallar särskild åtgärd. Därför är några åtgärder från regeringens sida f. n. inte aktuella.

Fru talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Under fyra månader — från den 12 oktober 1979 till den 12 februari 1980 — har priserna på röntgenfilm ökat med över 100 96. Även om priserna på aktuell råvara — silver — har varit mycket kraftigt stigande, måste denna prisutveckling enligt min uppfattning betraktas som nästan orimlig. Silver 35 priserna har visserligen stigit med 800 96, men kostnaden för silvret utgör ändå en ganska liten del av de totala kostnaderna. Därför är en förhöjning av priset på röntgenfilm med 110 96 under fyra månader uppseendeväckande kraftig. Röntgenfilm är ju ingen lyxvara. Inom sjukvården används den dagligen. Dessa starka prisstegringar påverkar därför även landstingens kostnader. Mitt eget landsting, Värmlands läns landsting, har haft kostnader för röntgenfilm på ungefär 1 milj.kr. om året. Nu blir dessa kostnader mer än fördubblade. Denna prisutveckling, som jag nästan vill beteckna som osund, bör ändå uppmärksamt följas. I detta fall, liksom vid alla prishöjningar på världsmarknaden, måste vi studera utvecklingen. Handelsministern sade att det i första hand bör ankomma på SPK att bedöma om prisutvecklingen påkallar särskilda åtgärder — och det är väl riktigt. Men jag tror att det är nödvändigt att också regeringen följer prisutvecklingen, i detta fall lika väl som i andra fall. Vi är naturligtvis bundna av tendenser utomlands, men jag tror att tendenserna när det gäller prisutveckling över lag är sådana att de måste följas noggrant. Jag hoppas att det även skall finnas andra vägar för att lösa dessa problem. I ett avsnitt i svaret påpekade också handelsministern att prisutvecklingen utgör ”ett incitament för dem som sysslar med forskning och utveckling inom det aktuella området att ta fram nya produkter som bättre svarar mot de förändrade faktorkostnaderna”. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig om län med stor ungdomsarbetslöshet, t.ex. Värmland, även i fortsättningen kan påräkna möjligheter till s.k. köpt utbildning i företag. Inom arbetsmarknadsutbildningen finns möjlighet för skolöverstyrelsen att köpa utbildningsresurser hos företag, organisationer m.fl. Köpen avser utbildning för elever som är berättigade till arbetsmarknadsutbildning, och de är som regel över 20 år. Under de senaste åren har denna möjlighet vidgats till att omfatta även utbildning för ungdomar under 20 år. Gällande bemyndigande upphör den 30 juni 1980. Som Gullan Lindblad framhållit pågår inom regeringskansliet arbete med ett förslag om gymnasial företagsutbildning. Syftet är att större del än f. n. av utbildningen för vissa gymnasieelever förläggs till arbetsplatser. Det innebär således att man söker tillvarata den utbildningskapacitet som finns ute i företagen. I detta sammanhang behandlas också frågan om köp av utbildning Nr 90 inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, och jag är därför inte beredd Torsdagen den att nu uttala mig om vilka regler som skall gälla efter budgetårsskiftet. 21 februari 1980
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag naturligt nog inte är helt nöjd. Jag är litet besviken över att ingen som helst viljeinriktning har uttalats i svaret, men jag har naturligtvis full förståelse för att det kan vara svårt att uttala en sådan under pågående arbete i denna fråga. Att jag har tagit upp frågan om medelstilldelning för s.k. köpt ungdomsutbildning beror på dess mycket stora betydelse — inte minst inom ett län som Värmlands med stor ungdomsarbetslöshet. I januari månad fanns det enligt vår arbetsmarknadsstatistik 5 727 arbetssökande för, som det heter, omedelbar placering, varav 734 var under 19 år och 1058 i åldern 19-24 år. Vår länsarbetsnämnd har haft särskilt goda erfarenheter av utbildning inom de verkstadsmekaniska och svetsmekaniska linjerna samt inom restaurang och storhushåll. Detta är områden där många ungdomar har kunnat påräkna fortsatt arbete. Inom vissa verkstadsmekaniska linjer har t.o.m. alla fått arbete. Detta är alltså någonting att verkligen beakta inför det kommande propositionsarbetet. Jag vill påstå att ingen annan utbildningsform kan konkurrera med just lärlingsutbildning inom företagen. Alternativet till lärlingsutbildningen är beredskapsarbeten. Visst kan de vara bra, men de omfattar ju bara en period om sex månader, och sedan får den unge ofta gå tillbaka till arbetslöshet igen. För samhället är också beredskapsarbeten den dyraste formen. Jag vill också säga att jag naturligtvis hoppas att man kommer att ändra ersättningen till företagen i den kommande propositionen, även om det något faller utanför denna fråga. Nu har arbetsmarknadsverket efter riksdagsbeslut 1979 fått direktiv om att all företagsutbildning skall vara avslutad före den 1 juli 1980, vilket också framgår av svaret. Detta har exempelvis i vårt län inneburit att man fått göra kortkurser i stället för ettårig utbildning, och det är ju inte bra. Den kommande gymnasiala företagsutbildningen välkomnas av oss alla — inte minst på arbetsförmedlingen. Men man anser inte att denna utbildning kommer att lösa alla ungdomars sysselsättningsproblem i ett slag. Arbetsmarknadsverket har därför begärt förlängd medelstilldelning för s.k. köpt utbildning inom företag. Jag hade alltså hoppats på att få ett positivt besked i den frågan, och jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Detta är väl ändå inte sista ordet i ärendet?
Fru talman! Jag håller inte med Gullan Lindblad om att det i svaret saknas uttryck för viljeinriktning när det gäller det arbete som pågår. Det är helt klart — och det framgick också av Gullan Lindblads inlägg — att vi är eniga om 37 själva färdriktningen för det här arbetet, dvs. att försöka få mer av företagsförlagd utbildning. Jag kan försäkra Gullan Lindblad att jag på den punkten står fast vid mina tidigare intentioner och att jag arbetar vidare på den linjen. Jag har helt enkelt satt upp som mål att gymnasieskolan skall ta över utbildningsansvaret för alla ungdomar i gymnasieskoleålder, dvs. att i varje fall 17-18-åringarna bör få sin utbildning och sin yrkespraktik inom gymnasieskolans ram. Jag tror att detta nu har kommit att bli ett gemensamt mål för de olika partierna och för arbetsmarknadens parter. Det finns alltså här en klar viljeinriktning. Men vi är som sagt mitt inne i arbetet med propositionen, och därför har jag för dagen inte kunnat ge några preciserade uppgifter om huruvida det behövs några ytterligare åtgärder. Man kan givetvis som Gullan Lindblad oroa sig för — och det kan finnas goda skäl för en sådan oro — att det med det kommande förslaget inte går att i den första omgången lösa sysselsättningsproblemen för alla ungdomar. Det är möjligt att vi behöver kompletterande åtgärder, och då får vi diskutera de problemen och återkomma till riksdagen i den här frågan.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för det här förtydligandet. Också jag tror att vi är helt eniga om målet, men jag hade kanske hoppats på någon precisering av vilka åtgärder regeringen har tänkt sig. Jag förstår emellertid att det kan vara svårt att göra preciseringar just nu. Jag bedömer att det finns en viss risk för att man, när man lägger hela ansvaret för den företagsförlagda utbildningen på skolan, lägger tyngdpunkten vid utbildningsproblematiken och att man inte i lika stor utsträckning beaktar arbetsmarknadsproblematiken i det här sammanhanget. Jag vill därför fråga om inte regeringen kommer att bedöma det som synnerligen nödvändigt med ett intimt samarbete mellan arbetsförmedling och skola "liksom mellan länsarbetsnämnder och skolmyndigheter, så 'att dessa olika organ inte arbetar med vattentäta skott emellan sig. Jag tror att detta är oerhört viktigt. Även om jag förstår att arbetsmarknadsministern inte nu kan ge några löften, så hoppas jag att jag kan få skicka med arbetsmarknadsministern mina synpunkter i fråga om specialdestinerade bidrag. Det kan. bli nödvändigt med vissa former av sådana bidrag till län som Värmland, som har sådana enorma problem. Jag skulle kunna tänka mig att detta också kan komma att bli nödvändigt för andra län i vårt land, t.ex. Norrbottens län.
Fru talman! Som svar på Gullan Lindblads fråga vill jag säga att det definitivt är nödvändigt att få ett gott samarbete mellan arbetsmarknadsverket och skolöverstyrelsen på centralt håll liksom mellan motsvarande myndigheter på det lokala planet. Jag har funnit det vara en brist att man inte lyckats åstadkomma den flexibilitet i skolsystemet som krävs för att kunna hjälpa ungdomarna in på arbetsmarknaden. Häri ligger en av de brister som vi nu försöker att komma till rätta med.
Fru talman! Jag tolkar arbetsmarknadsministerns svar som mycket positivt, och jag förväntar mig att det i framtiden kommer att ges vissa möjligheter till komplettering av åtgärderna i samband med den kommande gymnasiala företagsutbildningen.

Fru talman! Bertil Måbrink har med anledning av ett aktuellt ärende om inresevisum för en turkisk medborgare frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att uppgifter från ett annat lands myndigheter utgör tillräcklig grund för att vägra en person inresevisum till Sverige, när landet i fråga befinner sig i akut konflikt med befrielserörelse som den visumsökande haft anknytning till.
1973 kidnappades den turkiske medborgaren Hassan Bulut av israeliska trupper från ett flyktingläger i norra Libanon, Nahr al-Bared. Han dömdes avisraelisk domstol till sju års fängelse för medlemskap i befrielserörelsen Al Fatah. För tre år sedan ingick han äktenskap med en svensk medborgare.
Ärenden rörande viseringsfrågor handlägges normalt av statens invandrarverk. Det aktuella ärendet befinner sig nu under regeringens prövning. På grund av sekretessbestämmelserna är jag förhindrad att redogöra för de närmare omständigheterna i det nu aktuella ärendet.
Bulut kommer att friges efter avtjänat straff i slutet av februari 1980. Efter frigivningen har han för avsikt att förena sig med sin fru i Sverige. Statens invandrarverk har emellertid vid ett flertal tillfällen vägrat honom visum. De israeliska myndigheterna tänker därför förpassa honom direkt till Turkiet.
Helt allmänt kan emellertid sägas att invandrarverket liksom regeringen vid prövning av ansökningar om inresevisering har att beakta samtliga i ärendet föreliggande omständigheter. Dessa omständigheter kan vara av skiftande karaktär, och de kan exempelvis utgöras av uppgifter från ett annat lands myndigheter. Enligt vad invandrarverket har uppgivit är man i flyktingsammanhang synnerligen försiktig när det gäller uppgifter från andra länders myndigheter.
Detta skulle inte bara innebära risk för en ny fängelsevistelse, utan även fara för hans liv, eftersom han flytt från Turkiet på grund av politisk förföljelse. Avser invandrarministern att vidtaga åtgärder för att förhindra att uppgifter från ett annat lands myndigheter utgör tillräcklig grund för att vägra en person inresevisum till Sverige, när landet i fråga befinner sig i akut konflikt med befrielserörelse, som den visumsökande haft anknytning till?
Med hänsyn till vad jag har sagt anser jag inte att det finns anledning att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Bertil Måbrinks fråga.

Fru talman! Jag tackar Karin Andersson för svaret. Det är viktigt att regeringen lyssnar och tar fasta på enskilda människors och organisationers synpunkter i fallet Bulut. Som bekant är Bulut inte bara turkisk medborgare. Han är också kurd. Både Karin Andersson och jag är väl medvetna om hur bl.a. de turkiska myndigheterna förföljer och mördar den kurdiska befolkningen. Till saken hör som bekant också att Bulut är gift med en svensk medborgare. Om Bulut skickas till Turkiet kommer han i lindrigaste fall att hamna i fängelse. Därför tycker jag att det är helt klart att Bulut bör förenas med sin svenska hustru i Sverige. Det behöver inte råda några tvivel om den saken. Dessutom finns det en rad frågetecken när det gäller den svenska invandrarpolitikens inriktning i dag. I en rad upprörande fall har man brutit mot de gällande bestämmelserna. Enbart i dag tas det upp två fall här i kammaren. Nästa fråga som Karin Andersson skall besvara gäller som bekant en tunisier. Jag kan inte ta upp hela problematiken, eftersom tiden är fört kort under en frågestund. Men jag skall återkomma dels med olika fall, dels om den svenska invandrarpolitiken i stort. Trots att Bulut utgör ett klart exempel på ett fall där man borde ha beviljat uppehållstillstånd, försöker man kringgå och blunda för fakta. Jag kan inte se annat än att regeringen är direkt ansvarig för vad som nu sker i en rad fall. Försöker man försköna olika terrorregimer litet varstans i världen? Det kan väl inte vara så, att Karin Andersson inte har riktigt bra rådgivare eller handläggare. En fråga som är aktuell i Bulut-fallet är denna: Hur många flyktingar har förpassats tillbaka till grymma diktaturers tortyrexperter, flyktingar som inte har haft någon riksdagsledamot, andra personer eller organisationer att förlita sig till? Fallet Bulut ger anledning till en rad frågor som Karin Andersson inte har svarat på. För det första: Vilka skäl ligger bakom avslaget? För det andra: Hur gör den svenska polisen sina bedömningar, sker det självständigt? För det tredje: Är polisen kompetent att göra bedömningar av denna karaktär? För det fjärde: Kan invandrarministern ge besked om att Bulut får komma till Sverige? För det femte: Vad tänker regeringen vidta för åtgärder för att det inte ständigt skall uppstå sådana här fall?
Fru talman! Som jag tidigare sade kan jag inte diskutera det aktuella fallet, eftersom det f. n. prövas av regeringen. Jag vill dock bestämt tillbakavisa vissa av Bertil Måbrinks insinuationer. Ingen som bedöms vara flykting av politiska skäl avvisas, utan sådana flyktingar får stanna. Vi följer därvidlag mycket generöst FN:s flyktingkonventions bestämmelser. Bertil Måbrink gör sig möjligen skyldig till en begreppsförvirring: det är de som icke är politiska flyktingar som avvisas, medan de som efter en generös bedömning anses vara politiska flyktingar får stanna, oavsett från vilken regim de har flytt. Jag kan alltså inte ge besked om vilket beslut som kommer att fattas, eftersom frågan fortfarande är föremål för beredning.
Fru talman! Låt mig bara säga att jag ställde en rad frågor. Jag kräver inte att Karin Andersson skall svara på alla dessa här i dag, men jag har ställt dem ändå, eftersom de bör återkomma och besvaras eller diskuteras i kammaren. Beträffande fallet Bulut är ännu inte något klart, vad jag förstår. Invandrarverket har skickat över frågan till regeringen för avgörande. Nr 90 Regeringen har haft konselj i dag, men man har tydligen inte fattat något Torsdagen den beslut. Fallet är under regeringens prövning, säger Karin Andersson. Men = 21 februari 1980 man måste fråga sig vad det är för uppgifter som ligger till grund för att invandrarverket vägrat Hassan Bulut bl.a. inresevisum. Är det inte helt klart «a Om förpassningen i fallet Bulut att han borde få uppehållstillstånd i det här landet? Är det inte av ön Housök här helt klart fråga om en person som är politisk flykting? Dessutom har han journalist anknytning till Sverige, och man har hitintills — det finns ännu ingenting klart — vägrat honom möjligheter att komma till Sverige. Oavsett om det skulle anses vara en insinuation eller ett påstående vill jag hävda att det enbart måste vara uppgifter från de israeliska myndigheterna som ligger till grund för gjorda bedömningar, nämligen uppgifter om Hassan Buluts medlemskap i Al Fatah-organisationen. Detta må ligga till grund för Israels bedömning, och man har där dömt Bulut till sju års fängelse för detta medlemskap. Han har inte gjort något annat än att han haft medlemskap i organisationen. Men det medlemskapet kan väl ändå inte vara den svenska regeringens argument för att vägra denna person inresevisum — och alltså skicka honom i armarna på en brutal regim i Turkiet.
Jag får erinra talaren om att kammaren inte äger överlägga om myndighets handläggning i enskilt fall.
Fru talman! Jag har inget mer att tillägga. Det är riktigt som fru talmannen säger att jag inte kan gå in på de omständigheter som varit avgörande för invandrarverket och inte heller på de omständigheter som kan komma att spela in när regeringen fattar sitt avgörande.

Fru talman! Jan Bergqvist har frågat mig om regeringen kan tala om vad som har hänt tunisiske medborgaren Mohamed Rafrafi, sedan han den 5 februari 1980 förpassades från Sverige. Vid ankomsten till Tunisien omhändertogs Rafrafi av representanter för tunisiska myndigheter. Enligt vad jag erfarit har Rafrafi frigetts dagen efter sin ankomst till Tunisien. Han har tagit telefonkontakt med sin familj där och har därvid meddelat att han mådde bra. Jag avser att fortsätta att via de olika kanaler som står till buds söka finna ytterligare klarhet i Rafrafis situation.

Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Det kom många protester när regeringen beslutade att förpassa Mohamed Rafrafi till Tunisien. Själv hungerstrejkade han när han fick veta att han skulle skickas i väg. Men regeringen menade att han inte skulle råka illa ut. E Nu gick det inte lika enkelt och smärtfritt som regeringen hade trott. Flygplanet som Mohamed Rafrafi fick åka med landade inte i Tunis, trots att det var ett reguljärt plan som var destinerat dit och trots att det enligt uppgift inte fanns några landningsproblem. I stället fortsatte planet till en helt annan flygplats 16 mil söder om Tunis. Där väntade polisen, som tog hand om Mohamed Rafrafi och förde bort honom. Planet flög sedan till Tunis med övriga passagerare. Det här skedde för 16 dagar sedan. Vad som därefter har hänt Rafrafi vet vi inte säkert. Hans föräldrar har inte träffat honom. De väntade förgäves vid flygplatsen i Tunis. De har nu i över två veckor förgäves väntat att han skulle komma till deras hem. Däremot fick föräldrarna dagen efter ankomsten ett kort telefonsamtal från sin son. Han sade att han var i Tunisien och att han var mycket trött. Han hade ju då hungerstrejkat i tio dagar. När hans far skulle prata med honom, ”lades luren på. Detta är den uppgift jag har fått av Mohamed Rafrafis bror, som har haft kontakt med fadern. Karin Andersson refererar det här samtalet på följande sätt: ”Han har tagit telefonkontakt med sin familj där och har därvid meddelat att han mådde bra.” Jag undrar vilken av de här versionerna som är den riktiga. Är det broderns eller den som regeringen har förmedlat? Man kan bara fråga sig: Hur troligt är det att någon meddelar att han mår bra när han har hungerstrejkat i tio dagar, när han har gjort en påfrestande resa, blivit arresterad av polisen och sedan utsatts för psykisk och fysisk press? Om Mohamed Rafrafi har ringt det här samtalet under bevakning eller i fängsligt förvar eller om han har gjort det på fri fot är svårt att avgöra med bestämdhet. Vad vi däremot kan vara säkra på är att han själv upplever sin belägenhet som allvarlig. Mot den bakgrunden finns det all anledning för den svenska regeringen att försöka bringa full klarhet i hans öde. Regeringen måste noga följa vad som händer i fortsättningen. Kommer det fram att Mohamed Rafrafi förföljs, förväntar jag mig att regeringen agerar med kraft och använder alla möjligheter som står till buds för att värna hans liv och frihet.
Fru talman! Jag vill försäkra Jan Bergqvist att det är ett gemensamt intresse för oss att få klarhet i vad som har hänt Mohamed Rafrafi. Det är också min avsikt att via de kanaler som står mig till buds försöka få detta klarlagt. Jag har också haft kontakter med Rafrafis bror. Jag har träffat honom personligen och fått telefonsamtalet bekräftat. Det fanns inget tvivel om att det var Mohamed Rafrafi, säger brodern. Jag litar på det. Mohamed Rafrafi var helt ingenkänd av sin far. Detta ger i och för sig ingen visshet om att Mohamed Rafrafi befinner sig på fri fot. Det finns heller ingenting som säger att han skulle vara fängslad. Men som sagt, vi undersöker via de kanaler vi har hur situationen nu är, och det är i högsta grad i mitt eget intresse.
Fru talman! Det har förekommit uppgifter om att familjen har kontaktats ytterligare en gång av Mohamed Rafrafi. Men jag noterar att Karin Andersson inte har tagit del av den uppgiften. Jag hade kontakt med Mohamed Rafrafis bror senast i dag. Han gav bestämt besked, efter ett telefonsamtal som han haft så sent som i dag, att det bara har förekommit detta enda samtal, den 6 februari, och familjen har ingen aning om var Mohamed Rafrafi befinner sig. Därför vill jag ta fasta på vad Karin Andersson här säger, att regeringen inte kommer att släppa den här frågan utan med kraft kommer att försöka bringa klarhet i Mohamed Rafrafis öde.
Fru talman! I enlighet med vad som alltid gäller när man diskuterar enskilda fall är jag förhindrad att närmare redogöra för Rafrafis situation i Tunisien, dels av formella skäl, dels därför att det kan tänkas att det inte är förenligt med hans egna intressen.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilken beredskap det finns inom den svenska sjukvården för att ge tillfredsställande vård åt de tusentals människor som under olyckliga omständigheter kan behöva sådan efter en stor reaktorolycka. Ansvaret för beredskap mot atomolyckor åvilar statens strålskyddsinstitut som är central strålskyddsmyndighet. På det regionala planet är det länsstyrelserna som har ansvaret för planeringen av åtgärder mot sådana olyckor. När det gäller att ta hand om personer som har skadats eller blivit sjuka till följd av atomolyckor gäller landstingskommunernas allmänna sjukvårdsansvar enligt 3 § sjukvårdslagen . För större katastrofer i fredstid finns en särskild medicinsk katastroforganisation uppbyggd på alla akutsjukhus och regionalt hos sjukvårdshuvudmännen. Katastrofberedskapen planerades ursprungligen främst med tanke på stora flygoch järnvägsolyckor, men även riskerna för atomolyckor beaktades redan från början. Katastrofplanerna ses över fortlöpande och övningar hålls för att pröva om planerna är realistiska. Det bör här erinras om att befintliga och planerade kärnkraftverk ligger relativt nära stora sjukhus med särskilda resurser inom bl.a. det strålningsbiologiska området. Jag vill här också nämna att strålskyddsinstitutet i samråd med socialstyrelsen anordnat kurser angående vård av skadade vid atomolyckor. I dessa kurser har deltagit läkare och annan personal vid sjukhus som måste hålla särskild beredskap mot sådana olyckor samt länsläkare. Enligt vad jag har inhämtat pågår också inom socialstyrelsen en utredning om riktlinjer för det allmänna omhändertagandet av strålskadade personer. De ansvariga myndigheterna tar aktivt del av internationella erfarenheter inom området, bl.a. genom att sända svenska experter som deltagare i kurser i andra länder. För beredskap mot olyckor av olika slag i krig, bl.a. till följd av ABC-stridsmedel, finns en särskild organisation planerad. En strävan är att samordna den medicinska katastrofberedskapen i fred med den i krig. Den medicinska beredskapen inför de olika typer av större olyckor som kan inträffa i samhället måste fortlöpande ses över och anpassas till de nya förutsättningar som kan uppkomma. Detta gäller även den medicinska beredskapen inför de mycket stora men osannolika kärnkraftsolyckor som statens strålskyddsinstitut belyst i rapporten Effektivare beredskap. Rapporten remissbehandlas f. n. När remissbehandlingen avslutats avser regeringen att skyndsamt ta ställning till vilka åtgärder som kan anses motiverade.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag väl konstatera att svaret inte ger särskilt mycket upplysning'om själva den grundläggande frågeställning som jag har försökt väcka, nämligen vilka möjligheter vi faktiskt har att ta hand om de tusentals skadade som det kan bli fråga om vid en stor reaktorolycka under ogynnsamma omständigheter. Jag är naturligtvis medveten om att vi har en organisation och en beredskapsplanläggning för stora katastrofer, men frågan är om den planeringen räcker till för katastrofer av den storleksordning som det här kan vara fråga om. Statsrådet säger: ”Katastrofberedskapen planerades ursprungligen främst med tanke på stora flygoch järnvägsolyckor ——--.” Sådana bedömer vi i vanliga fall som mycket stora olyckor — det kan röra sig om flera tiotal eller kanske rent av hundratals skadade människor vid den typen av katastrofer. Men tänk om vi skulle få ett stort reaktorhaveri, med ett radioaktivt moln mot en större tätortskoncentration! I så fall handlar det om en katastrof av en helt annan storlek än de som vi någonsin hittills har varit vana vid i fredstid. Räcker då en katastrofberedskap som är i huvudsak dimensionerad för så att säga, om uttrycket tillåts, ”mera normala” katastrofer, av det slag som vi har haft några stycken av hittills? i så fall behöver sjukhusvård, t.ex. om vi får in ett radioaktivt moln över Malmö? Eller måste vi konstatera att vi inte har den kapaciteten? Om vi inte har den kapaciteten, kan vi då räkna med att inom rimlig tid kunna bygga upp en sjukvårdskapacitet som gör att vi med kort varsel kan ta hand om kanske tusentals akut strålskadade människor? Och vad kommer i så fall en sådan sak att kosta? Jag förstår att den senare bedömningen är svår att göra, men jag vill fråga hur statsrådet ser på våra möjligheter att nu eller inom rimlig tid få en sådan sjukvårdsapparat att vi kan ta hand om den mycket stora mängd människor det kan bli fråga om.

Fru talman! Av mitt frågesvar framgår att vi har en god medicinsk katastrofberedskap, åtminstone mot olyckor av måttlig omfattning. Organisationen har prövats vid övningar och vid större järnvägsolyckor. När det gäller atomolyckor av den storleksordning som Pär Granstedt har talat om i sin fråga vill jag erinra om att expertisen inom området anser att sådana olyckor är högst osannolika. Som jag har nämnt i frågesvaret avser emellertid regeringen att — när remissbehandlingen av strålskyddsinstitutets rapport ”Effektivare beredskap” avslutats — ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som kan anses motiverade för att höja den medicinska katastrofberedskapen. Jag vill dock nämna att man i november 1978 hade en övning vid Varbergs lasarett. Där är kringliggande sjukvårdsområden informerade, och överenskommelse har träffats med dessa hur man skall handla vid sådana här tillfällen. Jag anser det lämpligt att vi avvaktar remissbehandlingen av den här rapporten innan vi går närmare in på dessa utomordentligt svåra frågor.
Fru talman! Jag är på det klara med att vi har en katastrofberedskap som gör att vi kan ta hand om olyckor av ”måttlig omfattning”, som statsrådet säger. Men här handlar det inte om olyckor av måttlig omfattning utan om olyckor av omåttlig omfattning, måste man säga. Visst är det sant som statsrådet Holm säger att man har bedömt en reaktorolycka av sådan omfattning att den kan leda till att tusentals människor får akuta strålskador som osannolik. Men jag vill påminna om att man i reaktorsäkerhetsutredningen — och det refereras i strålskyddsinstitutets rapport Effektivare beredskap — beskriver sannolikheten för en stor reaktorolycka som ungefär 1 på 60. Samtidigt säger man att osäkerheten i bedömningarna är så stor att sannolikheten för en stor reaktorolycka, om vi bygger ut till 12 reaktorer i Sverige och låter dem gå i 25 år, kan vara så stor som 1 på 4. Och då handlar det inte längre om små sannolikheter, utan då handlar det om en eventualitet som vi måste räkna med om vi har ett betydande kärnkraftsprogram här i landet. Det är litet svårt att få ett alldeles rakt besked av statsrådet Holm. Jag kan inte tolka hennes uttalande på annat sätt än att om en stor reaktorolycka av den här omfattningen skulle inträffa nu, så har vi inte förutsättningar att på ett riktigt sätt ta hand om alla de människor som då berörs. Det är i så fall mycket allvarligt. Om denna tolkning är felaktig hoppas jag att statsrådet Holm säger ifrån om det. Jag tolkar också svaret så, att man nu inte ens vet vilka förutsättningarna är för att inom en rimlig framtid bygga upp denna typ av sjukvårdsberedskap. Det skulle i så fall vara ännu allvarligare.
Fru talman! Vi har självfallet inte sjukhusplatser omedelbart. Det måste vara katastroforganisationen som ställer dessa platser till förfogande vid en katastrof av den storleksordning som det här är fråga om. F. ö. hävdar jag fortfarande att det är viktigt att vi inväntar remissbehandlingen av den av mig nämnda rapporten. Då den är klar skall vi vidta de åtgärder som anses erforderliga.
Fru talman! Oklarheten kvarstår dess värre. Man kan alltså tänka sig åtgärder efter en remissbehandling. Det innebär väl fortfarande att vi t, v. måste leva i en situation där vi inte har de förutsättningar som skulle behövas om det skulle inträffa en verkligt stor reaktorkatastrof. När det gäller frågan huruvida vi kommer att få de förutsättningarna efter denna remissbehandling och de åtgärder som då kan anses erforderliga, får vi vänta och se. Jag måste säga att det inte är en särskilt tillfredsställande situation. Vi har faktiskt kärnkraftverk i drift här i landet, och det finns ju planer på att vi skall få ännu fler.

Fru talman! Rune Gustavsson har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder för att ansvarig myndighet skall använda de lagliga instrument som står till förfogande för att förhindra att ungdomar knarkar ner sig och blir prostituerade. Liksom Rune Gustavsson har jag upprörts av narkotikamissbrukets tragiska följder. Jag har vid flera tillfällen förklarat att missbruket hör till våra allvarligaste sociala problem och måste bekämpas med alla medel. Jag har framhållit att regeringen i årets budgetproposition föreslår en kraftig ökning av insatserna mot alkohol och narkotika, och att vi försöker angripa problemen på olika fronter — också genom ett ökat internationellt samarbete. Ansvarig myndighet när det gäller unga missbrukare är i första hand kommunerna och deras sociala centralnämnder. Barnavårdslagen ger nämnderna både befogenhet och skyldighet att omhänderta unga missbrukare för samhällsvård när det är uppenbart att ett ingripande är påkallat. Det finns tecken som tyder på att sociala centralnämnderna i större utsträckning än tidigare har tillgripit de åtgärder som lagen erbjuder, vilket är väl befogat mot bakgrund av det eländiga tillstånd som många missbrukande ungdomar befinner sig i. Efterfrågan på platser på ungdomsvårdsskolorna ökade med 24 96 under år 1979 i jämförelse med år 1978. Motsvarande bild uppvisar andra barnoch ungdomsinstitutioner. Missbruk av narkotika är en vanlig orsak för intagning. Samhällets reaktion mot ungdomsprostitutionen har också medfört en ökad intagning vid ungdomsvårdsskolorna. Under år 1978 angavs beträffande 26 96 av de flickor som intogs prostitution som skäl för kommunernas ansökan om plats. När det gäller missbrukare som har fyllt 20 år ger lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, LSPV, samhället möjlighet att ta in missbrukare för vård mot deras vilja. En nyligen publicerad undersökning visar att antalet ingripanden enligt LSPV ökat kraftigt när det gäller alkoholmissbrukare. Detsamma gäller troligen för narkotikamissbrukare eftersom en allt större del av narkotikamissbrukarna är blandmissbrukare för vilka alkohol ingår i missbruksbilden. Jag vill också erinra om att riksåklagaren nyligen har rekommenderat en skärpt praxis vad gäller åtal vid narkotikaförseelser. Berörda myndigheter och organisationer följer nu upp riksdagens beslut år 1978 om åtgärder mot narkotikamissbruket. Speciellt intressant i detta sammanhang är den försöksverksamhet som pågår i skolan med att förbättra skolans metoder att hjälpa ungdomar i riskzonen. Vidare kommer en handbok för skolpersonal i narkotikafrågor att ges ut under våren 1980. Brottsförebyggande rådet har tillkallat en arbetsgrupp som skall behandla frågor om unga lagöverträdare. Gruppen har till uppgift att klargöra om polis eller socialvård skall utreda misstankar om brott bland minderåriga. Samtidigt skall man diskutera vilka åtgärder som skall vidtas när en minderårig begått ett brott. ; Inom den närmaste tiden kommer utredningen om narkotikamissbrukets omfattning att redovisa resultatet av sitt arbete. Vi kommer alltså att snart ha en fastare grund när det gäller att pröva vilka ytterligare åtgärder utöver de pågående som måste till för att bekämpa missbruk och prostitution. Avslutningsvis vill jag framhålla att samhället aldrig kan acceptera narkotikamissbruk. Såväl myndigheter som alla vi medborgare har ett ansvar och en skyldighet att aktivt bekämpa narkotikamissbruket i alla dess former.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Jagställde frågan efter det att jag hade läst de artiklar som fanns i tidningen Expressen om narkotikamissbruket och om hur ungdomar hamnat i detta elände. Då, liksom många gånger tidigare, frågade jag mig: Hur kan det vara möjligt att unga flickor, 13-15 år gamla, nerknarkade driver omkring på Malmskillnadsgatan utan att myndigheterna ingriper? Personer ute i landet har flerfaldiga gånger frågat mig: Varför gör ni politiker i riksdagen ingenting åt missförhållandena, utan låter dessa unga människor driva omkring, nerknarkade och missbrukande alkohol, för att sedan hamna i kriminalitet och prostitution? Varje gång har jag svarat ungefär så här: Det hjälper inte hur många lagar vi stiftar i riksdagen och vilka åtgärder vi än vidtar, om inte dessa följs upp på det lokala planet. Vi har ett instrument mot dessa vinddrivna ungdomar, nämligen barnavårdslagen, som i de här fallen kan tillämpas på ungdomar upp till 20 års ålder. Barnavårdslagen har ju kommit till för att skydda ungdomar som har fått problem eller befinner sig i situationer som de själva inte kan komma ur eller har kraft att klara av. Jag vågar påstå att om våra socialnämnder ute i landet verkligen hade gjort ingripanden på tidigare stadier hade många, många ungdomar räddats från att hamna i en situation som sedan lett till kriminalitet. Jag är tacksam för det svar jag har fått och för de synpunkter som där kommer fram. Jag noterar också med tacksamhet riksåklagarens rekommendation om en skärpt praxis när det gäller åtal för narkotikaförseelser. Jag vet att många socialnämnder verkligen använder de lagliga instrument som står till förfogande, men det finns också socialnämnder som alltjämt är passiva. Man borde kanske via socialstyrelsen göra en undersökning av hur lagstiftningen följs upp ute i landet. Det kan ibland vara olika ideologiska uppfattningar som ligger till grund för hur man tillämpar lagstiftningen, och det drabbar i så fall ungdomarna. Anser socialministern att det skulle gagna frågan att göra ytterligare en undersökning i syfte att få till stånd en mer enhetlig tillämpning av den lagstiftning som vi har på det här området?
Fru talman! Det är helt klart att det, som Rune Gustavsson säger, under rätt lång tid har varit en osäkerhet i tillämpningen av de lagar som vi faktiskt har och som kan användas i det här syftet. Som jag framhöll i mitt svar har emellertid en uppstramning skett under den senaste tiden, kanske mest beroende på att debatten både om vårt ansvar som medmänniskor och om myndigheternas ansvar har svängt i en annan riktning. Jag tror dock att vi kommer att ha en osäkerhet framöver ända till dess att riksdagen har fattat beslut om socialtjänstlagen, där de nya ramarna för ansvaret för våra kommuninvånare läggs fast. Så länge den lagen inte har antagits kommer vi, som sagt, att ha en viss osäkerhet. Men det hindrar inte att vi med all kraft ser till att de människor som behöver vård får det inom ramen för de lagar och förordningar som vi redan har. Att lagstiftningsarbete pågår är ingen ursäkt för att låta människor gå under. Därför följer vår beredningsgrupp de här frågorna med stor uppmärksamhet, som Rune Gustavsson väl vet från sin tid som socialminister — han lade en god grund för det här arbetet vid departementet. Vi har täta kontakter med socialstyrelsen för att de här frågorna skall få sin rätta behandling.

Fru talman! Ulla Johansson har frågat mig om jag avser att komplettera direktiven till kommittén för ensamstående föräldrar ”i syfte att kompensera de försämringar som föreslås för denna grupp i budgetpropositionen”. Ensamförälderkommittén har enligt sina direktiv i uppdrag att klarlägga vilka behov av särskilda stödåtgärder som numera finns för familjer där föräldrarna lever på skilda håll eller där en av föräldrarna saknas. Utgångspunkten bör vara att stödet riktas till barnen. Vidare bör syftet med samhällsstödet vara att barn till föräldrar som lever åtskilda och barn vars ena förälder saknas skall tillförsäkras levnadsvillkor som så långt möjligt är likvärdiga dem som tillkommer barn med sammanboende föräldrar. Det framgår således klart av direktiven att samhällets stöd bör utformas så, att inget barn skall behöva växa upp under sämre betingelser än andra barn på grund av att föräldrarna lever åtskilda eller av andra skäl är ensamma. Några kompletterande direktiv till kommittén behövs därför inte.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialminister Söder för det svar jag har fått. Det kan ju synas underligt att man ställer en sådan här fråga, men det finns flera skäl till det. Ett är att man inte är så van vid sådana uppgifter som de som lämnats på denna punkt. När jag hörde dem ställde jag mig frågan: Skall utredningen fortsätta att arbeta som om ingenting hänt? Skall de inbesparingar samhället nu kommer att göra ändå räknas in i det totala stödet till den samlade gruppen ensamstående med barn eller skall de räknas av från det totala stöd som tidigare utgått? Jag trodde att det senare var mest realistiskt. Socialminister Söder har nu givit en mycket generös tolkning av kommittédirektiven, nämligen att syftet med stödet skall vara att inget barn skall behöva växa upp under sämre betingelser än andra på grund av att det har en ensamstående förälder. Men det heter också i direktiven: Kommittén bör i princip arbeta inom ramen för de totala kostnader som nu finns och framlägga förslag till förändringar av samhällets stöd. Förslagen om stödinsatser skall alltså ligga inom ramen för de nuvarande totala kostnaderna. Det är det jag har satt frågetecken för. F.n. har ungefär 400 000 barn ensamstående förälder eller ofullständig familj. Om man räknar bort dem som har ny pappa eller mamma i form av sammanboende eller på annat sätt, rör det sig om 150 000 barn. Vi har tidigare ändrat bostadsbidragen och gjort dem generösare. Nu höjer viinkomstgränserna. Det har på ett par år minskat det antal barnfamiljer som får bostadsbidrag med i runt tal 40 000. Många kommuner försöker ordna daghemsoch fritidshemsplatser, men nu minskar kommunernas möjligheter att helhjärtat satsa på utbyggnad av barnomsorgen, när man genom förslag i propositionen skjuter upp de utlovade statsbidragen. Kommunerna kan inte fullfölja sina utbyggnadsplaner, inte ens dem som gjordes upp förra gången mellan kommuner, landsting och regering. Av de ensamstående mödrarna med barn under skolåldern arbetar ungefär 70 Jo. När barnen kommer upp i skolåldern arbetar 80 96 av de förvärvsarbetande mödrarna 35 timmar eller mera i veckan. De är i stort behov av barntillsyn. Vi måste prioritera barnomsorgen, rätten till bostad åt båda föräldrarna samt ett ekonomiskt stöd till icke vårdnadshavare för att de skall kunna utnyttja umgängesrätten. Ser vi på de ensamstående föräldrarnas bostäder, kan vi konstatera att trångboddheten är mycket större i denna grupp än i andra grupper. Man är i stort behov av socialhjälp. Förutom dessa brister finns det även brister när det gäller intellektuell och kulturell stimulans. Jag skall be att få återkomma i ett nytt inlägg.

Fru talman! Det är alldeles riktigt som Ulla Johansson citerade här, att ensamförälderkommitténs uppgift är att skapa ett system som ger barn så likvärdiga möjligheter som det någonsin går att åstadkomma i detta land. Detsamma gäller den utredning som sysslar med flerbarnsfamiljernas situation. Vi eftersträvar alltså att skapa likvärdiga förutsättningar för barn. När det gäller kommunernas möjligheter vill jag göra ett påpekande. Det är riktigt att regeringen har föreslagit en förskjutning av utbetalningen av det kommunala skatteutjämningsbidraget. Men det har skett en kraftig ökning av skatteutjämningsbidraget till kommunerna. 1976 uppgick bidraget till kommunerna till drygt 21 miljarder kronor. 1980 föreslås 38 miljarder kronor. Det är en fantastisk ökning, och det ankommer på kommunerna att prioritera de grupper som bäst behöver stöd. Det har också varit utgångspunkten för de förhandlingar som jag har fört med Kommunförbundet. Utöver det kommunala skatteutjämningsbidraget föreslås också — jag vill påpeka detta — nästan 1 miljard kronor ytterligare för utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Kommunerna har faktiskt en god grund att bygga vidare på. En förskjutning har ägt rum av dessa 750 milj.kr., men i övrigt har kommunerna fått stora tillskott.
Fru talman! Att det är oroligt ute i kommunerna när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen råder det inget tvivel om. Jag har bl.a. fått höra att Norrköpings kommun har givit sociala centralnämnden i uppdrag att arbeta fram tre olika alternativ för utbyggnad, ett som skulle följa planen och två som skulle ha en lägre utbyggnadstakt därför att man anser sig inte kunna följa planen. Dessutom får kommunerna andra utgiftsökningar, som kan påverka den kulturella stimulansen av barnen, t.ex. indragning av statsbidraget till skolbyggnationen. Många sådana här saker skapar oro ute i kommunerna. Hur en kommun skall agera är beroende av hur många barn och gamla som finns i kommunen och hur stora insatser som behöver göras. Eftersom kommunerna försöker undvika skattehöjningar, satsar de inte i första hand på sådana stimulansåtgärder som vi kanske skulle vilja satsa på för de ensamstående och deras barn. Även andra saker såsom hyreskostnaderna och matkostnaderna påverkar de ensamståendes situation. Vi kanske inte i detta läge skall kräva av kommunerna att de skall prioritera utbyggnadsobjekt, utan vi skall kanske också tänka litet på hur vi själva agerar för att prioritera så att dessa grupper får en annan situation. Förutvarande socialministern Gabriel Romanus gav denna kommitté möjlighet att låta Umeå universitet göra en kartläggning av hela situationen för de ensamstående och underhållsskyldiga. Man blir litet ängslig för vad man skall kunna göra åt alla de motioner som kommer in till denna kommitté från olika ledamöter när det gäller möjligheten att bygga ut umgängesrätten, resebidragen och sådana saker. Man märker ju en ekonomisk åtstramning på alla områden.
Fru talman! Jag vill bara åberopa vad jag sade tidigare om utvecklingen av bidragen till kommunerna. De talar för sig själva. Därutöver vill jag tillägga att borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften har inneburit ett tillskott till kommunerna som motsvarar en kommunalskatt på ungefär 75 öre, alltså ett belopp som vida överstiger vad bortfallet av de 750 miljonerna skulle kunna leda till i fråga om kommunala skattehöjningar. När det gäller förändringen av inkomstgränserna för bostadsbidragen vill jag påpeka att det faktiskt var riksdagen som beställde en översyn av inkomstprövningsreglerna, så att underhållsbidrag kom att påverka den bidragsgrundande inkomsten. I det sammanhanget kom bostadsministern fram till att det administrativt skulle bli väldigt komplicerat att ändra på detta om man ville åstadkomma rättvisa, med tanke på hur många vuxna som skulle leva på en och samma inkomst. Därför valde man i det läget att göra en mera förenklad ändring, dvs. man ändrade inkomstgränserna för bostadsbidragen. Jag vill gärna ge den förklaringen.
Fru talman! Jag är givetvis tacksam om socialministern vill låta utredningen arbeta på så generösa villkor som anges i det första svaret. Men den förbättring av kommunernas ekonomi som socialministern talade om och som skulle motsvara 75 öre i kommunalskatt kommer ju bort helt och hållet. I min hemkommun försvinner precis 75 öre per skattekrona genom att utbetalningen av bidraget förskjuts i tiden. Norrköping drabbas av en minskning på 19 miljoner, och det betyder ganska mycket tt.ex. när det gäller möjligheterna att bygga ut barnomsorgen. Dessutom kommer tyvärr andra försämringar i årets budget att påverka de ensamstående föräldrarnas situation. Det gäller t.ex. studiemedlen, fribeloppen och tandvårdsförsäkringen. Jag tror därför att den gruppen inte känner sig så väldigt stimulerad av de siffror som socialministern räknade upp. Men vi skall återkomma och göra vad på oss ankommer för att alla barn skall få växa upp under lika goda omständigheter, som det stod i svaret. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att vi skall få stöd för att genomföra de förbättringar som behövs.
Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att anvisa medel för det s.k. Vilhelminaprojektet under kommande budgetår för att därmed göra det möjligt att bedriva detta forskningsoch utvecklingsarbete utan avbrott. Socialstyrelsen driver sedan år 1973 ett utvecklingsoch försöksprojekt i samarbete med Vilhelmina kommun och Västerbottens läns landsting. Syftet med projektet har varit att få erfarenheter för utformningen av den framtida hälso-, sjukoch socialvården i främst glesbygdsområden. Stark tonvikt har lagts på former för samverkan mellan kommun och landsting. I projektet har också medverkat forskare från Umeå universitet och högskolan i Östersund. Liknande projekt bedrivs även i Tierp. Projekten finansieras från socialdepartementets anslag för forskningsoch utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. I enlighet med de principer som tillämpas vid bidragsgivningen från detta anslag sker en årlig prövning av projektens inriktning och angelägenhetsgrad innan beslut om medelstilldelning fattas. Före regeringens beslut om bidrag granskas projekten av socialdepartementets delegation för social forskning, som har till uppgift att bedöma och samordna forskningsoch utvecklingsprojekt innan regeringen tar slutlig ställning. Projektet i Vilhelmina har pågått i sju år och tilldelats sammanlagt drygt Nr 90 3,2 milj.kr. Det har givit värdefulla erfarenheter bl.a. i fråga om samarbetet Torsdagen den mellan olika vårdoch serviceorgan i glesbygd. Med hänsyn dels till den långa — 21 februari 1980 period som detta projekt pågått, dels till vad som i prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation anförts angående styrelsens Om medel till det uppgifter inom forskning och utveckling ser jag det emellertid som naturligt — s.k. Vilhelminaatt det nu görs en samlad prövning av organisation, finansiering m.m. av den verksamhet som bedrivs i Vilhelmina. En sådan prövning bör gälla även motsvarande verksamheter i Tierp och Dalby. Jag har därför för avsikt att inom kort tillsätta en arbetsgrupp i regeringskansliet med uppgift att se över behovet och inriktningen av fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete inom primärvård och socialvård på dessa orter. Bl. a. skall prövas förutsättningarna för att forskningsverksamhet av mer permanent karaktär organisatoriskt knyts till universitetsoch högskoleorganisationen. I avvaktan på denna utredning kan jag inte nu ge några utfästelser om den framtida verksamheten i det s.k. Vilhelminaprojektet. För kommande budgetår kommer en prövning att ske på sedvanligt sätt av bidragsansökan som kommer in i departementet och delegationen för social forskning.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Det framgår av svaret att socialminister Karin Söder anser att denna försöksverksamhet i Vilhelmina har gett värdefulla erfarenheter i fråga om samarbetet mellan olika vårdoch serviceorgan i glesbygd. Det är också den bedömning som görs av dem som lokalt och regionalt följer denna verksamhet. Av den anledningen är det inom det berörda området ett starkt intresse av att verksamheten skall få fortsätta. Det läge som nu har uppstått är ytterst bekymmersamt. Om inte medel tillskjuts för det kommande budgetåret måste verksamheten läggas ned. Detta sker innan beslut har hunnit fattas om fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete inom primärvård och socialvård på berörda orter. Det kan väl inte vara en rimlig ordning att den 1 juli i år behöva lägga ned en verksamhet, när man troligen kort därefter kommer underfund med att man vill fortsätta den. Jag anser att regeringen måste tillse att projektet får erforderliga medel för fortsatt verksamhet under i första hand kommande budgetår. Jag har väckt en motion i detta ärende, men den kommer tyvärr inte upp i riksdagen i tid för att medge en rimlig tid för planering. Det är därför jag nu framställt denna interpellation direkt till socialministern. Det finns som sagt ett starkt intresse för Vilhelminaprojektet på det lokala och regionala planet. Det intresset har bl.a. tagit sig uttryck i att en regional arbetsgrupp har bildats. I denna ingår representanter för Vilhelmina kommun, högskolan i Östersund, universitetet i Umeå, Västerbottens läns landsting och Umeå högskoleregion. Arbetsgruppen, som haft två sammanträden, har ambitionen att bl.a. ta fram material åt den arbetsgrupp som i 53 regeringskansliet skall bedöma behovet och inriktningen av fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete. Socialministern säger i interpellationssvaret att en sådan arbetsgrupp inom kort skall tillsättas i regeringskansliet — och det har ju varit känt en tid att detta var avsikten. Med hänsyn till att ärendet brådskar kan jag inte förstå varför denna centrala arbetsgrupp inte redan har tillsatts. Jag får verkligen hoppas att det nu kan ske utan ytterligare dröjsmål. I alla händelser måste regeringen nu ta ställning till bidragsansökan från Vilhelminaprojektet avseende närmast kommande budgetår. En sådan ansökan har gått in till socialstyrelsen. Där äskas 650 000 kr. för budgetåret 1980/81, om jag är rätt underrättad. Socialstyrelsen har tillstyrkt ett något prutat belopp, men dock 550 000 kr. Det är denna framställning som regeringen nu måste ge ett svar på. Jag hade hoppats att socialministern till i dag skulle kunna ge ett mer vägledande svar. Jag utgår nämligen ifrån att Karin Söder inte vill medverka till att projektet läggs ned den 1 juli, innan regeringen fått underlag för att bedöma den mer långsiktiga verksamheten. Jag hade därför hoppats att i dag få ett besked om att verksamheten får medel för i första hand ytterligare ett år. Den aviserade arbetsgruppen skall pröva förutsättningarna för att forskningsverksamhet av mer permanent karaktär organisatoriskt knyts till universitetsoch högskoleorganisationen. Det kan mot den bakgrunden vara av intresse att notera att samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet i sina petita för budgetåret 1981/82 äskat medel för Vilhelminaprojektet. Det finns således ett intresse inom högskolan för denna verksamhet. Som jag nyss nämnde ingår också högskolan i Östersund i den regionala arbetsgrupp som arbetar med denna fråga. Tyvärr har detta intresse inte hunnit kanaliseras in i tid för att man skulle kunna garantera en övergång till högskolan redan kommande budgetår. Vad det alltså gäller är att garantera en fortsatt verksamhet utan avbrott. Jaginser fuller väl att socialministern inte vill eller kan uttala sig om denna eventuella permanenta verksamhet. Däremot tycker jag det är hög tid att ge besked om den fortsatta verksamheten efter den 1 juli. Men jag hoppas att Karin Söder här vill deklarera sin avsikt att möjliggöra en sådan kontinuerlig verksamhet i Vilhelminaprojektet till dess att regeringen fått fram ett underlag för att bedöma det framtida forskningsoch utvecklingsarbetet på det här området.

Fru talman! Jag har med intresse tagit del av den motion som väckts här i riksdagen och som i hög grad visar på det engagemang som finns i regionen för Vilhelminaprojektet. Jag har också, som helt riktigt sades här tidigare, funnit det mycket intressant. Det har ju också framhållits från många håll att det är angeläget att verksamheten i Vilhelmina kan permanentas och organiseras som en fältstation. Det har gällt också projektet i Tierp, och det har gjorts jämförelser med den vårdcentral som man har i Dalby nere i Skåne. Forskningsoch utvecklingsverksamheten vid vårdcentralen i Dalby har finansierats på ett annat sätt än de projekt som vi har i Tierp och Vilhelmina, nämligen över ett anslag i statsbudgeten på socialhuvudtiteln. På regeringens uppdrag har socialstyrelsen utvärderat verksamheten i Dalby när det gäller finansieringsformerna och kommit till den ståndpunkten, att forskningsoch utvecklingsverksamheten vid vårdcentralen där på sikt bör integreras med verksamheten vid övriga institutioner inom universitetsoch högskoleorganisationen. Den arbetsgrupp som jag har åberopat skall tillsättas med det allra snaraste och pröva förutsättningarna för att hitta lösningar som fyller alla de krav vi skall ställa på en sådan här verksamhet i Dalby, Tierp och Vilhelmina. När det gäller möjligheten att fortsätta verksamheten efter den 1 juli i år, så vet Georg Andersson mycket väl att vi måste följa den formella gången och arbeta efter de förutsättningar som finns. Jag vill poängtera att regeringen inte har givit något slutanslag för det nu pågående projektet i Vilhelmina, utan i avvaktan på slutförandet av det utredningsarbete som vi har talat om här tidigare kommer regeringen att i positiv anda ta ställning till Vilhelminaprojektet. Men jag kan inte närmare gå in på de belopp som kommer att tillskjutas, utan där får en prövning ske på vanligt sätt i delegationen för social forskning och i regeringen. Det är alldeles riktigt som Georg Andersson säger, att socialstyrelsen nu har inlämnat en ansökan med positiv tillstyrkan till delegationen för social forskning. Det har skett alldeles i dagarna, och ansökan kommer alltså att bli föremål för behandling i delegationen och sedermera i regeringen. Jag hoppas att det skall kunna ske i så god tid att det inte behöver bli någon tveksamhet om möjligheterna för fortsatt verksamhet.
Fru talman! Jag vill tacka för det här kompletterande svaret, som jag tycker har en starkt positiv anda. Jag har respekt för den formella gången osv., men jag tolkar Karin Söders kommentarer i den här interpellationsdebatten på det sättet, att det är regeringens avsikt att möjliggöra en verksamhet utan avbrott från den 1 juli. Jag gör den tolkningen bl.a. därför att Karin Söder nu säger att regeringen inte har givit slutanslag till verksamheten. Det var nämligen vad man kunde befara efter tidigare skrivningar i denna fråga, men den farhågan är således undanröjd. Att socialministern inte i dag kan ange några belopp har jag full förståelse för, men det väsentliga som jag ville ha fram i den här interpellationsdebatten var ändå ett vägledande uttalande om vad regeringens avsikt är. Om det blir 50 000 eller 100 000 mer eller mindre är inte avgörande, utan avgörande är att verksamheten får fortsätta. Jag drar också den slutsatsen av det kompletterande svar som Karin Söder nu har givit.

Fru talman! Oswald Söderqvist har — under hänvisning till att statens strålskyddsinstitut i sin rapport Effektivare beredskap hänskjutit vissa frågor rörande omfattningen av den framtida planeringen av beredskapen mot kärnkraftsolyckor till regeringens bedömande — frågat om jag anser att det är korrekt handlat av institutet att fördröja frågan genom att inte direkt ta klar ställning. Oswald Söderqvist har vidare frågat mig dels vilka åtgärder jag tänker vidta för att de fakta som finns i rapporten snarast kommer till allas kännedom, framför allt de direkt berörda, dels om jag kommer att medverka till att ett regeringsbeslut i frågan fattas före folkomröstningen. Strålskyddsinstitutet har på regeringens uppdrag sett över planeringen av beredskapen mot kärnkraftsolyckor. Översynen har skett under betydande tidspress. I sin rapport har strålskyddsinstitutet föreslagit en rad åtgärder för att effektivisera olycksberedskapen. Strålskyddsinstitutet har vidare redovisat en rad ytterligare åtgärder som enligt institutet är erforderliga om man vill ha en handlingsberedskap för evakuering och andra skyddsåtgärder också vid sådana stora olyckor vilka den nuvarande beredskapsorganisationen inte är uppbyggd för. Institutet har därvid emellertid framhållit att ett beslut om vidgning av beredskapsorganisationens syfte bör fattas mot bakgrund av en helhetssyn på riskoch beredskapsproblematiken i samhället och efter remissbehandling. Strålskyddsinstitutets rapport skickades på sedvanligt sätt ut på remiss. Remisstiden bestämdes därvid till den 1 mars 1980. Med hänsyn till det stora intresset i kommunerna för denna fråga har rapporten senare också skickats till samtliga berörda kommuner och landstingskommuner, som beretts tillfälle att yttra sig till den 1 april i år. Enligt min uppfattning är det angeläget att ställning så snart som möjligt kan tas till vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka planer som behöver upprättas för att möta riskerna vid en stor kärnkraftsolycka. Det gäller bl.a. prövningen av hur stora områden som bör omfattas av evakueringsplaner och av vilka förebyggande åtgärder i övrigt som bör genomföras. Med hänsyn till vad jag nyss redovisat rörande remisstider är det emellertid inte möjligt för regeringen att ta ställning i dessa frågor före folkomröstningen. När det gäller Oswald Söderqvists övriga frågor vill jag framhålla att remissbehandling alltid brukar ske när det gäller förslag av den omfattning och betydelse det här är fråga om. Strålskyddsinstitutet har också i de fall där institutets styrelse inte tagit slutlig ställning redovisat underlag för ställningstagande. Det förhållandet att institutet inte direkt tagit klar ställning i alla frågor bör därför i och för sig inte fördröja frågans behandling. Vad slutligen gäller frågan om information om vad rapporten innehåller vill jag säga att det också är en sak som i stor utsträckning tillgodoses genom remissbehandlingen. Detta gäller särskilt med den vidsträckta remiss till kommunerna som rapporten nu fått. Rapporten har också kommit att få Nr 90 betydelse som en del av underlagsmaterialet inför folkomröstningen i

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det råder ingen oenighet mellan jordbruksministern och mig när det gäller sakfrågan — nödvändigheten av en effektivisering av beredskapsåtgärderna. Detta har jag också uttryckt i min interpellation. Jag hänvisade där till pressuttalanden från jordbruksdepartementet och statsrådet Dahlgren i denna fråga. Det är således inte oenighet som är anledningen till att jag har framställt min interpellation. Jag håller med om att det har rått tidspress vid behandlingen av denna fråga. Denna orsakades av att den dåvarande minoritetsregeringen — folkpartiregeringen — efter olyckan i Harrisburg var tvungen att sätta i gång en mängd sådana här utredningar. Utredningarna hade därför ont om tid. Trots detta har vi fått fram, vilket jag också vill framhålla, en bra och effektiv rapport som klarlägger dessa saker. Den innebär ju också en väsentlig förändring i jämförelse med den bedömning som gjordes i början av 1970-talet, när de nuvarande beredskapsplanerna gjordes upp, av vilka åtgärder som skulle vara nödvändiga.Det är självklart att vi på den punkten har fått en förbättring och att vi som är motståndare till kärnkraften har fått rätt igen — dvs. man har lagt alldeles för liten vikt vid dessa spörsmål. Vad det nu gäller är en principiellt viktig fråga om ett statligt instituts — strålskyddsinstitutets — handläggning av ett visst ärende. Därför blir det intressant hur handläggningen och beslutsprocessen har gått till i samband med det arbete som har gjorts på strålskyddsinstitutet i frågan om effektivare beredskap. Det är också i första hand därför som jag har framställt min interpellation. I samband med att rapporten offentliggjordes förekom det en ganska aktiv pressdebatt, som pekade på det anmärkningsvärda i vad som hade skett. Många — däribland jag och andra på nej-sidan i kampanjen inför kärnkraftsomröstningen — tolkade naturligtvis detta som ett politiskt handlande av strålskyddsinstitutets styrelse för att stoppa information före folkomröstningen. Det är det som är det anmärkningsvärda. Det är ett avsteg från praxis. Jag skall be att få citera ett par röster ur pressdebatten som ganska tydligt och klart uttrycker vad det här är fråga om. Det är inte så att strålskyddsinstitutet skall väga in några andra aspekter i sina bedömningar än just beträffande strålskydd. Det är dess uppgift som statligt institut. Universitetslektor Agne Gustafsson —f. ö. socialdemokrat och känd debattör — hade i samband med detta en hörnartikel i Dagens Nyheter som jag skall citera några avsnitt ur: ”Enligt en lång förvaltningstradition har'de svenska ämbetsverken att ta ställning till sina ärenden på ett opartiskt och självständigt sätt, fritt från 57 politiska överväganden. En principiell debatt om denna grundval har förts sedan länge. Med hänsyn till sina speciella uppgifter borde företrädarna för statens strålskyddsinstitut vara de första som slår vakt om institutets självständighet och opartiskhet. Institutets styrelse har i full enighet redovisat vilka allvarliga konsekvenser beträffande strålningen som en reaktorolycka får för människor, djur och natur. På en rad punkter föreslås också konkreta åtgärder för att snabbt öka larmberedskapen och säkerheten när det gäller telekommunikationer, mätningsberedskap, organisation m.m. Detta är viktigt nog.” Detta är viktigt. Här har strålskyddsinstitutet gjort en bedömning och sagt att larmberedskapen behöver förstärkas, telekommunikationerna måste förstärkas så att larm kan gå ut, osv. Man har direkt kunnat fatta beslut i denna fråga. Man har inte behövt gå till regeringen, utan strålskyddsinstitutets styrelse har direkt kunnat fatta dessa viktiga och principiella beslut. Jag vill citera vidare ur Agne Gustafssons artikel. Han säger att när det gäller två områden, nämligen utvidgning av säkerhetszonerna och utdelning eller inte av de välkända jodtabletterna — hur många som skulle få dem, hur de skulle förvaras osv. — har det tydligen blivit oenighet i strålskyddsinstitutets styrelse. Det är det som är intressant.

Men här passade det då inte vissa representanter i denna styrelse att ge dessa viktiga och klarläggande besked —- de skulle naturligtvis på ett avgörande sätt ha kunnat påverka människors bedömning inför folkomröstningen. Jag vill slutligen citera från ett särskilt yttrande av en ledamot i denna utredning, Bengt Hubendick, som säger följande: ”Under de år jag varit med i SSI:s styrelse har en rad ärenden som berört kärnkraften behandlats. I samtliga fall har institutet och styrelsen strikt begränsat sina bedömningar till exklusiv strålskyddssynpunkt. I detta enda fall avstår styrelsen från att dra ut de konsekvenser som institutets utredning enligt min mening leder fram till ur strikt strålskyddssynpunkt. Man gör det med hänvisning till att andra samhällsintressen ska vägas in. Jag måste uppfatta detta avsteg från praxis som dikterat av taktiska hänsyn. Personligen anser jag inte sådana relevanta i sammanhanget. Institutets utredning pekar klart mot att stora olyckor med liten men ej negligerbar sannolikhet ur ren strålskyddssynpunkt motiverar bl.a. en geografiskt utökad ambitionsnivå hos beredskapen och förhandsutdelning av jodtabletter. Det är enligt min mening styrelsens skyldighet att ställa sig bakom detta och, som avses, sedan låta andra organ väga in sina eller Både citatet ur artikeln i DN och citatet ur Bengt Hubendicks yttrande Torsdagen den innehåller en svidande kritik av vad som har hänt inom strålskyddsinstitutets 21 februari 1980 styrelse. Därför kvarstår min fråga till statsrådet: Är det inte anmärkningsvärt att som i det här fallet ett statligt verk på ett uppseendeväckande sätt har lämnat den praxis som tidigare gällt för verkets bedömningar och — som man måste uppfatta det — av rent taktiska hänsyn överfört en del av sin beslutanderätt till regeringen? Man har därmed velat åstadkomma ett fördröjande av ärendet med tanke på folkomröstningen, och det är detta som är det principiellt intressanta. Det vore värdefullt att få veta vad jordbruksministern tycker om det här förfarandet. Är det inte någonting nytt i svensk förvaltningstradition? Jag kan hålla med jordbruksministern om det han sade om remissens betydelse. När nu ärendet kommit så långt att det gått ut på remiss, är detta naturligtvis bra i och för sig. Det möjliggör en ökad information — det har jag fått tydliga bevis för från min egen kommun, Uppsala kommun, som givitvis också berörs av detta, men informationen är också beroende av vilka åtgärder som vidtas på det planet. Också i det sammanhanget kvarstår en fråga till jordbruksministern och till regeringen: Finns det inga möjligheter för departementet att utöver att hänvisa till remissen gå ut med en särskild information om de nu aktuella förhållandena? Är det tänkbart att departementet kan ta ett sådant initiativ? Det är nämligen viktigt att alla fakta kommer fram, när vi nu har fått den här fördröjningen och förhalningen inför folkomröstningen i och med att remisstiden går ut den 1 april. Jag tycker att det borde kunna finnas sådana möjligheter för departementet. Sedan vill jag säga att jag med tanke på hur det hela utvecklat sig är fullt medveten om att det inte nu går att få fram något regeringsbeslut.
Fru talman! Först en sakupplysning: Att strålskyddsinstitutet skulle få uppdraget att lämna förslag till åtgärder för bättre beredskap anmäldes faktiskt i energipropositionen till riksdagen. Den avlämnades före Harrisburgolyckan. Jag tycker det är bra att Oswald Söderqvist skiljer mellan strålskyddsinstitutet och strålskyddsinstitutets styrelse. Strålskyddsinstitutet bör nämligen inte lastas för någonting. Jag tycker att institutets tjänstemän har gjort ett mycket bra arbete, och de har arbetat snabbt under en hård tidspress. Sedan kan det finnas anledning att kritisera det förhållandet att institutets styrelse inte har tagit ställning, och naturligtvis utgjorde den dåliga beredskapen mot svåra kärnkraftsolyckor en het potatis för majoriteten. Det kan sägas vara anmärkningsvärt, och det är naturligtvis inte så vanligt att man skiljer sig från ett ärende utan att styrelsen tagit ställning, men det har hänt förr. Vad beträffar frågan om en ytterligare information får ju de berörda kommunerna automatiskt information, eftersom remisstiden nu har utsatts till den 1 mars resp. den 1 april. Man skall ha klart för sig att när jag talar om de berörda kommunerna har jag räknat in kommuner inom en radie av 8 mil 59 från varje reaktor. Det innebär att det är ett betydande antal kommuner som får denna information, en information som bör tvingas fram av kommuninvånarna och som bör tas upp till diskussion i de kommunala organen, exempelvis i kommunfullmäktige. Som jag har uppfattat det, när jag har talat med människor ute i landet som bor inom de berörda kommunerna, är den här diskussionen i full gång, och människorna engagerar sig i dessa frågeställningar. Jag vill också gärna säga att massmedia har ett ansvar att följa upp diskussionerna och sprida kunskap om rapportens innehåll. Jag ser ingen möjlighet till ytterligare information i detta ärende utöver den som redan har lämnats av jordbruksdepartementet. Det skulle möjligen kunna lämnas en viss ytterligare information i de föredrag som jag håller, där jag alltid tar upp säkerhetsproblemen och refererar till strålskyddsinstitutets rapport. När regeringen tar ställning får den naturligtvis överväga hur varje enskild boende inom de områden som beredskapsplanerna kommer att omfatta skall informeras.
Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är mycket glädjande att höra jordbruksministern instämma i den kritik som man har all anledning att rikta mot strålskyddsinstitutets styrelse. Det är klart att ju mer som kan komma ut av det häri en debatt i fullmäktige, landsting osv. — och vi vet att det redan har debatterats mycket där — desto större blir värdet av de upplysningar som vi får fram. Men jag kan inte hålla med jordbruksministern helt och fullt när han talar om massmedias ansvar. Vi vet ju att vi i den här frågan, liksom när det gäller alla andra stora frågor där det råder betydande motsättningar i samhället, inte kan förlita oss särdeles mycket på att massmedia tar upp vad som vore önskvärt att ta upp från allmän objektiv synpunkt — om det nu skulle finnas ett sådant kriterium. Oftast domineras pressen av vissa grupper sådana som denna, som är en verklig förespråkare för kärnkraften och anser ett beslut som det SSI:s styrelse fattat vara mycket bra, varför debatten naturligtvis förtigs. Det var med anledning härav som jag ställde frågan om man kunde tänka sig något ytterligare från jordbruksdepartementets och statsrådets sida. Finns det inga formella möjligheter får vi väl nöja oss med det som är och hoppas att alla, som i likhet med statsrådet Dahlgren arbetar på det här området, tar upp frågan ordentligt. Men jag tycker att det hade varit bra, om man förutom vid den första presskonferensen, som vi här har berört och som hölls då utredningen lades fram, hade kunnat göra några ytterligare påspädningar från departementets sida. Det är dock sådant som får genomslag i debatten och i just massmedia. Då går det inte att negligera informationen på samma sätt som när t.ex. enskilda personer för fram sina åsikter. Fru talman! Oswald Söderqvist sade att jag instämmer i kritiken mot Torsdagen den styrelsen. Jag vill dock tillägga att jag ändå tycker att det var bra att styrelsen 21 februari 1980 lämnade ifrån sig rapporten. Om man nu inte var överens i styrelsen, hade det varit sämre om man hade behållit rapporten och fortsatt med kanske ändlösa diskussioner. Då hade rapporten fördröjts väsentligt. Jag tycker alltså att det var bra att rapporten lämnades till jordbruksdepartementet, så att vi snabbt kunde sända den på remiss för att därigenom komma fram till ett beslut så snart som möjligt. Det är dock en viktig fråga.

Herr talman! Rolf Andersson har frågat mig när regeringen avser att tillsätta den utredning om jordbrukets kapitalförsörjning för vilken beslut om direktiv fattades den 7 juni 1979. Till svar på Rolf Anderssons fråga kan jag meddela att den åsyftade kommittén tillkallades genom beslut den 1 februari 1980.

Herr talman! Jag tackar ekonomiministern för svaret på min fråga. Jag är naturligtvis nöjd, men det är samtidigt min förhoppning att utredningen nu snabbt skall komma i gång med sitt viktiga arbete. Under den ganska långa tid som gått sedan kommittédirektiven meddelades har finansieringssituationen för framför allt de nystartade jordbrukarna förvärrats i flera avseenden. Det höga diskontoläget har mer eller mindre ”kört över” lantbruksnämndernas kalkyler, skördeutfallet 1979 har inom vissa områden varit nära noga katastrofalt och kötiden för erhållande av de snålt tilltagna hypotekslånen har växt med ytterligare något år. I jordbruket har de senaste åren funnits en framtidstro och investeringsvilja som vi saknat i många andra delar av vårt näringsliv. Det är viktigt att vi tar till vara detta. Jag knyter i det avseendet stora förhoppningar till den nytillsatta utredningen. Låt mig slutligen tillägga att när jag den 13 februari ställde min fråga fanns hos statsrådsberedningen inte någon uppgift om att utredningen då redan hade tillsatts.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om jag anser det vara angeläget att information till invandrarna i samhällsviktiga frågor sker på ett korrekt sätt. Han har också frågat hur jag ingriper när så inte är fallet. Det är självklart att invandrare i Sverige skall kunna nås av information i viktiga samhällsfrågor i minst samma utsträckning som övriga invånare. Det är givetvis också nödvändigt att den särskilda samhällsinformation som myndigheterna producerar för invandrare är korrekt. Ansvaret för att innehållet i informationen är i överensstämmelse med de riktlinjer och den lagstiftning som har beslutats av riksdag och regering vilar på de myndigheter som framställer informationen i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller mellan myndigheterna. Jag vill erinra om att statlig myndighet enligt förordningen om åtgärder för invandrare m.fl. fortlöpande inom sitt verksamhetsområde skall beakta sitt ansvar för invandrare och språkliga minoriteter. Myndigheten skall därvid uppmärksamma att särskilda åtgärder, t.ex. information, kan behövas för dessa grupper. Jag vill också framhålla att statens invandrarverk enligt sin instruktion har ett övergripande ansvar för information till invandrare i frågor av särskild betydelse för dem. Av regeringsformen följer att jag som enskilt statsråd inte får ingripa i hur självständiga myndigheter i konkreta fall löser sina informationsuppgifter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vi är mitt uppe i en kampanj inför ett beslut i en fråga som de politiska partierna ansett att man skall ha folkomröstning om. Det har förutsatts att alla röstberättigade skall kunna få en vederhäftig, allsidig information för ställningstagandet. Jag har fått i min hand kampanjplanen för linje 3. Den skall vara ”ett verktyg och en vägledning för arbetet fram till folkomröstningen”. Men det är ett för svenska demokratiska val ovanligt dokument. Exempelvis när det gäller kampanjen som linje 3 skall föra med inriktning på invandrarna sägs det till linje 3:s kampanjfolk som skall gå ut bland invandrarna och argumentera: Tänk på att skrämselpropaganda påverkar effektivt. — Jag citerade detta direkt ur planen. Många har upplevt linje 3:s metoder som försök att med skrämsel få anhängare — ”skrämselpropaganda”, som man i linje 3:s kampanjfolder uttrycker det. Fru statsråd! Jag kommer från en kommun — Oskarshamn — där detta har praktiserats. Det är också fastlagt i linje 3:s kampanjplan. Vi har ett kärnkraftverk i Oskarshamn. Vecka för vecka är det fastlagt hur de olika aktiviteterna skall köras fram, och det är försök att skrämma på olika sätt som är grundtemat. Förra veckan kom ett meddelande till hushållen inom ett visst avstånd från kraftverken. Det handlade om tiotusentals dödsoffer, Nr 93 cancer, aborter och jodtabletter. Det var utformat som ett meddelande från Tisdagen den en myndighet — länsstyrelsen — i brunt kuvert och allt. Men att det kom från — 26 februari 1980 linje 3 centralt och innehöll dess speciella vinkling av kärnkraftsfrågan, det var mera anonymt. De allra flesta infödda svenskar går inte på sådana här historier. Men hur reagerar invandrarna, som är mindre bekanta med förhållandena i Sverige? Skapar det inte oro på ett speciellt sätt? Är det så linje 3 vill informera och använda de 18 miljoner man fått av skattepengar för vederhäftig information? Jag vill ställa den frågan till Karin Andersson, som också deltar i linje 3:s kampanj. Om svaret är nej, vad skall statsrådet vidta för åtgärder för att få stopp på den fortsatta skrämselpropagandan? Eller tycker statsrådet att den är betydelselös? Kampanjplanen nämner också särskilt lokalradion och dess program för invandrare. ”Bevaka lokalradions invandrarsändningar, radioprogrammet är viktigt”, säger kampanjplanen. Vad finns det för möjligheter för den som vill vara objektiv att kolla det som sägs där på finska, grekiska, jugoslaviska, spanska etc.? I mitt län har vi konstaterat att Radio Kalmar nästan till fullo följer linje 3:s kampanjplan vad gäller aktiviteter. Vad man säger till invandrarna vet vi inte så mycket om. Följer någon som ansvarar för invandrarfrågor i arbetsmarknadsdepartementet allmänna etermedias information? Vet man om den sker utan att linje 3:s propåer om att ”skrämselpropaganda påverkar effektivt” tillämpas?

Herr talman! Det var litet svårt att av frågan gissa sig till vad frågeställaren avsåg. Det var också därför mitt svar var allmänt. I och för sig kan mitt svar inte heller denna gång bli annat än allmänt, därför att ansvaret för information inför kärnkraftsomröstningen vilar helt och hållet på kampanjkommittéerna, och jag varken vill eller kan ingripa mot dem. Jag förutsätter att de tre kampanjkommittéerna i sin information kan ge en så pass objektiv avvägning sinsemellan att invandrarna kommer att nås av information. Jag är medveten om att det kan vara svårare för invandrare än för den svenska befolkningen att få en ordentlig överblick över de olika aspekter som är involverade i kärnkraftsomröstningen. Jag har också vid flera tillfällen understrukit för kampanjkommittéerna hur viktigt det är att de, med de medel som är anslagna för information, ser till att även invandrarna får ordentlig information. Nu finns det också en information som går via de statliga myndigheterna, genom riksskatteverket och invandrarverket, men den gäller framför allt hur man går till väga vid omröstningen och vilka själva alternativen i folkomröstningen är. Innehållet i informationen från kampanjkommittéerna är alltså deras sak.

Herr talman! Ansvaret för informationen ligger naturligtvis på företrädarna för linjerna, sade en partivän till invandrarministern i en frågestund här i 81 riksdagen för precis två veckor sedan. Jag vill fråga: Gäller detta också för Karin Andersson? Karin Andersson är ju själv ute i kampanjarbetet, och linje 3:s valarbetare följer denna kampanjplan. Eller är det så att Karin Andersson tar avstånd från denna form av propaganda? I den här kampanjplanen anmodas uttryckligen företrädarna för linje 3 att använda skrämselpropaganda som ”påverkar effektivt” just när det gäller invandrare. Är Karin Andersson villig att ta avstånd från den formen av propaganda och här fördöma utformningen av den kampanjplan som linje 3 har tagit fram?
Herr talman! För min del behöver jag ingen skrämselpropaganda när jag informerar inför folkomröstningen. Det räcker med att lägga fram de fakta som ligger bakom linje 3:s uppfattning i kärnkraftsfrågan.
Herr talman! Karin Andersson är alltså inte villig att ta avstånd från det som i den här kampanjplanen sagts om skrämselpropaganda. När man till invandrare som är dåligt insatta i svenska förhållanden skickar ut brev med kuvert som ger sken av att komma från myndigheter och i informationen talar om olika hemska saker som kan hända dem just därför att de bor på den speciella orten, då skapar det oro hos dessa människor.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att hade jag vetat vad frågan gällde, så hade jag haft möjlighet att sätta mig in i vad det informationsmaterial som herr Rosqvist åberopar innehåller. Nu vet jag inte detta, och jag kan därför inte heller ta avstånd från det.
Herr talman! Det är inte fråga om något hemligt papper. Det heter Kampanjplan för linje 3. Någon stack det i min hand, och jag har läst innantill ur det. Kampanjplanen har inte varit svåråtkomlig. Den skall användas av linje 3:s företrädare som ”ett verktyg och en vägledning för arbetet fram till folkomröstningen”. Det är ur detta material jag har hämtat det jag talat om här i dag.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för en fortsatt årentruntbemanning av Rödkallens fyr. Fyrpersonalen på Rödkallen drogs in redan vid mitten av 1960-talet. Två båtsmän är i tjänst vid Rödkallens lotspassningsställe dygnet runt. Någon bofast befolkning finns inte på ön. Sjöfartsverket finansieras i huvudsak genom avgifter via handelssjöfarten. Verket måste därför fortlöpande rationalisera. Enbart genom fyrautomatiseringen, som snart slutförts, sparas årligen ca 50 milj.kr. För handelssjöfartens del är fortsatt bemanning av Rödkallen inte nödvändig. Därför planeras en flyttning av båtsmanstjänsterna till Luleå. Genom att samtliga tjänster placeras på ett ställe ges möjlighet till flexibelt personalutnyttjande, vilket sparar ca 500 000 kr. per år. Dessutom har investeringar gjorts i lokaler och teknisk utrustning i Luleå för ca 200 000 kr. Från regeringens sida måste emellertid också behovet av tillsyn och övervakning längs kusterna vägas in. Genom samverkan mellan olika myndigheter och ändrat huvudmannaskap har man i vissa fall kunnat undvika avbemanning. Utredningen om tillsyn av kusterna har nyligen till regeringen överlämnat betänkandet Personal för tillsyn av kust och skärgård. Enligt utredningen bör man tillämpa ett övergripande synsätt i dessa frågor och se på de totala verkningarna av personalförändringar för såväl statlig och kommunal som enskild verksamhet. I betänkandet föreslås ”ett nytt system för handläggning och beslut i frågor om inskränkning av statligt anställd personal längs kusterna”. Jag kan inte i dag uttala mig om vilket intresse som kan finnas från andra myndigheters sida att behålla bemanningen vid Rödkallen. Om sådant finns kommer också frågan om bemanning vid Rödkallen i ett annat läge. Även regeringens ställningstagande till utredningsförslaget kan påverka den slutliga bedömningen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bemanningen av Rödkallens fyr är en viktig fråga som under senare år har aktualiserats vid flera tillfällen. Från fyrplatsen sköts en mängd uppgifter som trafikledning för fartyg till och från Luleå och delvis Kalix samt sjöövervakning, dels optisk, dels med radar. Den sistnämnda uppgiften kan inte skötas från lotskontoret i Luleå när det gäller de ankommande fartygen. Vidare görs väderobservationer för SMHI. Övervakning av ett antal kasunfyrar ingår också i arbetsuppgifterna. Passning av VHF och nödradio sker också från Rödkallen. Vidare ingår den stationerade lotsbåten på Rödkallen som en enhet i sjöräddningsorganisationen. Den service som bemanningen av Rödkallen innebär för sjötrafiken och inte minst för den snabbt växande flottan av fritidsbåtar är av synnerligen stor vikt från sjösäkerhetssynpunkt. Självfallet är bemanningen också av vikt för yrkesfiskarna i området. Mycket talar alltså för en fortsatt bemanning av Rödkallen. De ekonomiska kalkyler som lagts till grund för indragningen av bemanningen vid Rödkallen stämmer inte, om man lägger in de belopp som SMHI har förklarat sig berett att skjuta till för ett fortsättande av bemanningen. Enligt de ekonomiska beräkningar som gjorts av personalens fackliga organisation och båtsmännen vid Luleå lotsplats skulle det faktiskt bli fråga om en inbesparing för samhället på 175 000 kr. per år, om bemanningen vid Rödkallen upprätthölls. Jag noterar att statsrådet i svaret på frågan säger att han i dag inte kan uttala sig om vilket intresse som finns från andra myndigheters sida att behålla bemanningen vid Rödkallen. Om ett sådant finns, heter det, kommer också frågan om bemanningen vid Rödkallen i ett annat läge. Jag fattar detta uttalande positivt. Det måste betyda, att om SMHI fortfarande är berett att skjuta till de här pengarna, som motsvarar 1,3 tjänster vid fyren, kommer frågan om bemanningen vid Rödkallens fyr i ett helt annat läge.

Herr talman! Jag är ju inte ansvarig för beslut som tidigare har fattats i riksdagen och regeringen om avbemanning av våra fyrplatser. Hade man vetat litet mer om utvecklingen skulle man i dag kanske inte ha fattat beslut om avbemanning av fyrar vid våra kuster. Nu har man emellertid i mycket hög grad automatiserat verksamheten, vilket gör att arbetsuppgifterna på fyrplatserna av förklarliga skäl blir mycket få. När det gäller Rödkallen måste jag konstatera att den fyren för sjöfartens del över huvud taget inte kan användas vintertid. Den stora farled som används för handelssjöfarten, Sandöleden, ligger rätt långt från Rödkallens fyr. Runt fyren är det nu helt igenfruset och förblir så under vintern. Från sjöfartssynpunkt finns det därför inga skäl att använda fyren vintertid. De professionella personer som jag har talat med säger t.o.m. att fyren från energibesparingssynpunkt borde vara släckt under vintern. Då skulle den inte förbruka någon olja. Båtar kan alltså inte komma i närheten av fyren. I Sten-Ove Sundströms fråga nämns exempelvis att man inte sätter ut någon lots vid Rödkallen. Orsaken härtill är att farleden inte längre ligger där. Jag skulle vilja säga att fyren är viktig för sjöfarten under den tid fritidsfisket pågår. Detta skall då vägas in tillsammans med allt annat. Jag var faktiskt ute på Rödkallen så sent som i går och måste konstatera att för sjöfarten kan fyren icke användas under den tid isen ligger, dvs. under vintern. Därför krävs det att flera myndigheter är beredda att ställa upp. För sjöfartsverkets del finns det nämligen ingen anledning att ha åretruntbeman ning. Däremot är det givetvis även från sjöfartssynpunkt av ett visst intresse Nr 93 att man har ett vakande öga långt ute i havsbandet under den tid då det är
Herr talman! Kommunikationsministern säger att arbetsuppgifterna har minskat för personalen vid fyren. Jag tror inte det är riktigt. Däremot har de förändrats. Så långt tror jag att vi är helt överens. Tidigare fungerade alltså fyrplatsen som en station för att sätta in och ta tillbaka lotsar från båtar. Detta har förändrats, och det har kommit till en del andra uppgifter för personalen där ute. Det är bl.a. därför SMHI har visat sig berett att satsa en del pengar för att få ha kvar bemanningen där. Det här gäller framför allt Rödkallen, men det gäller också en mängd andra fyrar. Och trots allt fattar jag statsrådets svar som positivt, eftersom han säger att om det finns intresse från andra myndigheters sida att uppehålla verksamheten vid Rödkallen skall regeringen titta på det hela. Eftersom SMHI har visat intresse hoppas jag alltså att statsrådet hänger på i det här ärendet och ser över om det kan möjliggöra fortsatt bemanning. Det är nämligen av intresse för både skärgårdsbor och andra i skärgården att lösa den här frågan.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om regeringen anser det vara i överensstämmelse med andan i MBL och annan arbetsrättslig lagstiftning, att chefer för statliga verk eller företag utses utan att de anställdas synpunkter beaktas eller ens hörs innan utnämningen i praktiken är klar. Frågan har ställts med anledning av utnämningen av ny chef för domänverket. Staten som arbetsgivare följer givetvis både vid utnämningar och andra beslut de för arbetsmarknaden gällande arbetsrättsliga lagarna. Enligt medbestämmandelagen kan parterna i kollektivavtal dessutom komma överens om att tillämpa särskilda regler. När det gäller chefsutnänningar och andra tjänstetillsättningar vid statliga myndigheter tillämpas sålunda en särskild förhandlingsordning enligt ett kollektivavtal, som staten år 1978 har slutit med de statsanställdas tre huvudorganisationer, dvs. Statsanställdas förbund, TCO:s statstjänstemannasektion och Centralorganisationen SACOY/SR. Enligt detta avtal skall information lämnas till de nämnda organisationerna i så god tid som möjligt före beslut om att anställa t.ex. en verkschef. Naturligtvis följs också den praxis som har utvecklats av 85 arbetsdomstolen, bl.a. en dom som meddelades i höstas. Också i det fall som John Andersson tar upp i sin fråga har de gällande handläggningsreglerna följts. En annan sak är att arbetsgivaren — i detta fall regeringen — har kommit till en annan uppfattning i personfrågan än de fackliga organisationerna. Det kan tilläggas att både regeringen och andra statsmyndigheter i sådana här tillsättningsärenden är bundna av regeringsformens krav att fästa avseende endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsministern för svaret. Det är inte utan anledning som man bland de anställda kallar MBL för tutan. Arbetsgivarsidan sitter och förhandlar med arbetstagarorganisationerna, sedan kör man över de anställdas önskemål och krav. Detta har tyvärr hänt alltför många gånger, och självfallet måste man kritisera ett sådant förhållande. Det är också ett av skälen till att jag ställt den här frågan till statsministern. Jag anser det vara ännu mer befogat med en kritisk granskning när politiker och förtroendevalda är den ena parten vid förhandlingsbordet. Det är inte min mening att diskutera omständigheterna kring tillsättandet av chef för domänverket eller att värdera olika kandidater till nämnda chefsstol. Men man ställer sig frågan om det kan vara i överensstämmelse med MBL:s anda när omdömena blir så hårda från arbetstagarhåll. Jag förutsätter, liksom Thorbjörn Fälldin, att ställningstagandena har utgått från sakliga grunder även från de anställdas sida. Jag tycker det är berättigat att ställa följande frågor: Har man fått vara med och förhandla, om man får den känslan att beslutet redan är fattat när man kommer till förhandlingarna? Har kravet på medbestämmande uppfyllts när besluten står helt i strid med de anställdas och deras organisationers önskemål? Har man då som politiker och förtroendevald vinnlagt sig om att lyssna till de argument som de anställda och deras organisationer framfört? Statsminister Fälldin kanske tycker att min dom är hård, men med så många missnöjda kvarstår dessa frågeställningar obesvarade; i varje fall är de inte besvarade på ett övertygande sätt. Det är min förhoppning att kommande förhandlingar i liknande situationer inte skall sluta med ett så negativt resultat som det exempel jag vidrört. Jag utgår från att detta också är en strävan från regeringens sida.

Herr talman! Jag uppfattar det som positivt att John Andersson inte tror annat än att det är på rent sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet, som den här utnämningen har skett och att han vill föra det här resonemanget mera generellt. Jag konstaterar att tillsättningar alltid sker på sådana grunder. I själva förhandlingsfrågan — jag hänvisar då till det kollektivavtal som finns, där det just på denna punkt är fråga om information — är det ändå rimligt att regeringen i förväg har en uppfattning om vem den vill utse.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga var just att det framkommit så mycket kritik från de anställda och deras organisationer. Det hör också till saken att jag råkar vara anställd i det företag som frågan gäller, så i och för sig kunde man anföra att jag är jävig. Men jag har inte velat diskutera cmständigheterna i det konkreta fallet utan rent allmänt velat framhålla önskvärdheten av att regeringen på allvar inleder diskussioner med de anställda vid tillsättande av chefer för statliga verk. Jag tycker att en förtroendevald eller en politiker bör vinnlägga sig mer om en sådan ordning än vad man t.ex. brukar göra på den öppna arbetsmarknaden.

Herr talman! Thage G. Peterson har frågat mig varför regeringen inte effektuerat riksdagens beslut om inrättande av tre samhällsägda utvecklingsbolag. Som framgår av budgetpropositionen anser regeringen att några nya nationella utvecklingsbolag inte bör inrättas nu. Det innebär inte att tanken som sådan är avskriven. Det finns enligt regeringens uppfattning skäl att bl.a. avvakta resultat av den verksamhet som styrelsen för teknisk utveckling bedriver inom de av riksdagen särskilt utpekade områdena energi, miljövård och transportsystem, innan man bestämmer sig för vilka organisatoriska ändringar beträffande utvecklingsoch forskningsverksamheten som bör göras inom denna sektor. Det finns dessutom goda möjligheter att utnyttja de utvecklingsbolag som redan finns. På de aktuella områdena tänker jag närmast på Studsvik Energiteknik AB — med dotterbolaget Svensk Metanolutveckling AB — samt Svenska Utvecklings AB, som tillhör Statsföretagskoncernen. Samtliga dessa bolag sysslar med energiutveckling. Även inom områdena transportsystem och miljöteknik har staten omfattande utvecklingsengagemang, bl.a. i United Sterling. Enligt näringsutskottets betänkande skulle de tilltänkta bolagen bl.a. ges en inriktning mot uppgifter inom teknikupphandlingens område. Det kan i detta sammanhang noteras att STU sedan några år gör betydande insatser för att stödja teknikupphandling. Inom ramen för detta ges möjligheter att utveckla en metodik och klarlägga de långsiktiga förutsättningarna för teknikupphandling, något som kan bli av värde för statliga utvecklingsbolags verksamhet. Jag delar annars helt och hållet interpellantens uppfattning om det angelägna i att satsa på de angivna teknikområdena. Regeringens ställningstagande i budgetpropositionen innebär heller inte några inskränkta utvecklingsresurser. Budgetförslaget innebär tvärtom en kraftig uppräkning av anslagen till bl.a. STU. BI. a. kan miljöteknik och transportteknik för 1980/81 därigenom förutses få resursökningar som i pengar motsvarar de tillskott på resp. områden som förutsågs i vårens riksdagsbeslut.